Herr talman! Det är väl inte någon idé att försöka övertyga handelsministern— det är lika litet framgångsrikt den här gången som tidigare — utan det blir i den här frågan som i så många andra: Vi får hoppas på en ändring i och med vad som kommer att inträffa i höst. Jag tror att den här friheten är en frihet för några, vilket kan gå ut över andra — i detta fall över dem som har det besvärligast. Jag förstår inte varför det skall vara så viktigt att befria en kommunstyrelse i någon kommun från det här besväret och det här ansvaret, när vi vet att det i viss mån kan drabba personer som sitter ute i glesbygden och har bekymmer med sin varuförsörjning, känner oro för den. Det gäller lanthandlare i detta läge. Om allting ordnar sig skulle ju det uttalande som gjorts ha varit meningslöst. Jag förstår inte varför man behöver göra ett sådant uttalande sedan handelsministrar av olika borgerliga kulörer under så många år har talat om hur fint det här ordnar sig på frivillig väg. Allt skall ju falla ut precis när det behövs! Jag förstår inte varför handelsministern inte begagnar tillfället att säga, att det är onödigt att tala om saken.
Herr talman! Vi skiljer oss nog litet grand på denna punkt. Jag tror inte att man löser de problem som landsbygdshandeln och människorna i glesbygden har i det här sammanhanget genom mera av central planering. Det är därför jag har förordat frivilliglinjen och också kunnat visa att frivilliglinjen är mera framgångsrik. Men det är väl ganska naturligt att Hans Alsén från sina socialistiska utgångspunkter förordar central planering —i det här sammanhanget som i så många andra.
Herr talman! Jag tror inte att handelsministern riktigt menade det han sade nu. Det är ju precis tvärtom. Jag vill att det skall åstadkommas lokal planering. Handelsministern måste väl vara klar över att central planering är det som han och hans kolleger i regeringen förhoppningsvis skall klara. Lokal planering är det som kommunerna skall stå för ute i kommunerna, nära människorna och deras problem. Jag konstaterar att handelsministern sitter långt ifrån de problem som enskilda människor har, både som konsumenter och som lanthandlare. Därför kan han föra detta resonemang. Men den strävan som jag och andra har och som kommit till uttryck vid lanthandelsriksdagen är just att man skall få de lokalt ansvariga politikerna att runt om i landet, i alla kommuner, ta ett ansvar som man redan tagit i flertalet kommuner — jag håller gärna med om det. Men det är tydligen rätt meningslöst att vi byter ord om detta. Jag hoppas självfallet att den aktuella kampanjen skall medverka till att åstadkomma förbättringar, men framför allt hoppas jag här som i så många andra avseenden på att det skall hända något radikalt i september i år. Då kan många frågor tacklas från litet andra utgångspunkter, och vi slipper den här typen av retoriska samtal.
Herr talman! Jo, Hans Alsén, vi skiljer oss åt när det gäller synsättet, eftersom ni förordar ett centralt beslutsfattande, varvid man i riksdagen i lag ålägger kommunerna att upprätta varuförsörjningsplaner. Jag har så mycket förtroende för de lokala beslutsfattarna att jag litar på frivilliglinjen.

Herr talman! Barnfamiljerna är de som har kommit mest i kläm på grund av den borgerliga åtstramningspolitiken, det är väl dokumenterat. Prisstegringarna har varit högre än vad vi tidigare varit vana vid i Sverige. Reallönesänkningarna har gått hårt åt barnfamiljernas ekonomi. Möjligheterna till kompensation har varit små eller obefintliga. Hyrorna har höjts med stora summor under de år som de borgerliga funnits i kanslihuset. Tumskruvarna har dragits åt allt hårdare när det gäller familjer med barn. Regeringen och den borgerliga politiken över huvud taget har blivit en svår belastning för landets barnfamiljer. Listan på de negativa faktorerna för barnfamiljerna skulle kunna göras lång. Till detta kommer att den politik som de borgerliga bedriver leder till ökad arbetslöshet och till ökade klyftor i samhället. Det börjar bli svårt, för att inte säga omöjligt, att hitta några ljusa inslag i de borgerligas politiska mönster. Härtill skall också läggas vad som kommer på riksdagens bord senare i vår, nämligen frågan om karensdagarna och försämringen av ersättningen till de sjuka och arbetslösa. Ändå har vi en socialminister som talar om förbättrad livskvalitet, när hon skall skildra vad som sker och skett under hennes tid som socialminister. Det heter på ett ställe i den skrift som då och då citeras i denna kammare: Fader förlåt dem, ty de veta icke vad de göra. Detta tycks passa in på dem som i dag är ansvariga för de socialpolitiska åtgärderna i vårt land. Den tiden börjar nu bli avlägsen, då vi kunde uppvisa sociala landvinningar i Sverige, den tid då socialministern var en garanti för en regeringspolitik som innebar framsteg för barnfamiljer, lågavlönade, pensionärer och andra eftersatta grupper i landet. Nu är det tvärtom. Nu talar socialministern om livskvalitet, men bidrar till att de som behöver trygghet och stöd i sin tillvaro i stället får det hårdare och sämre. Det är en livskvalitet som vi socialdemokrater betackar oss för. Vi socialdemokrater har motionerat om en höjning av barnbidraget med 300 kr. från den 1 juli i år. Vi anser att en höjning är nödvändig. Förslaget är väl motiverat. Som jag nämnde i inledningen har barnfamiljerna kommit i kläm, och därför anser vi att en höjning av barnbidraget är befogad. Vi har emellertid mötts med kalla handen. Utskottet har inte kunnat gå oss till mötes. Det har avvisat våra förslag. Någon förståelse för barnfamiljernas situation har inte visats. Vi har i utskottet ensamma fått kämpa för barnfamiljernas rätt. Borta är talet om rättvisa, borta är talet om att hjälpa barnfamiljerna. Kvar står ett klart nej från de borgerligas sida. Vi har inget annat att göra än att reservera oss, men vi vet att de borgerliga med en eller annan röst kommer att rösta ned oss här i kammaren. Trots detta dristar jag mig, herr talman, att yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen med beteckningen nr 1. En annan reservation som jag yrkar bifall till är reservation nr 3. Den handlar om återinförande av bosättningslånen. Som vi framhållit i den socialdemokratiska partimotionen har bosättningslånen alltmera kommit att få social karaktär. Lånen har fått en annan inriktning än tidigare. Ensamstående mödrar och handikappade utan barn samt sammanboende hade fått rätt till bosättningslån. Denna rätt har den borgerliga regeringen så att säga klippt av. Vi tycker att det var ett olyckligt beslut som riksdagen den gången fattade. Vi föreslår därför att rätten till de aktuella lånen införs på nytt. Bostadslånen har inte varit någon dålig affär för staten. Pengarna har betalats tillbaka. Förlusten lär ligga omkring 0,5 26 under alla de år som lånen funnits till. Ser man saken ur befolkningsmässig synpunkt, kan man konstatera att vi aldrig haft ett så billigt instrument att tillhandahålla när det gällt att försöka åstadkomma en vändning i frågan. Lånen fyller alltså en viktig uppgift för de människor som fått del av dem. För de sökande är det en bra låneform. Att få lån i bank kan vara svårt många gånger. De nybildade och svaga hushållen drabbas av att bosättningslånen nu är borttagna, och detta bara för att vi har en borgerlig regering som inte har någon social pondus. Det är väl svårt för socialministern att hävda sig gentemot de unga gossarna i budgetdepartementet. Det är svårt att tänka sig något förnuft i det hela. Man lägger alltså ned den enda låneverksamheten av social karaktär, som samtidigt varit en god affär för staten. Jag kan inte förstå den saken, och jag tror inte heller att många andra kan göra det. Man kan naturligtvis beklaga dem som drabbas av att lånemöjligheten upphört. För att återställa en god social funktion föreslår vi därför att lånen återinförs. Det är en billig affär för staten, som jag tidigare framhållit. Det är en bra reform för de ekonomiskt svaga. Det är sällan man kan säga att en så bra reform kan åstadkommas med så små medel. Herr talman! Jag yrkar bifall också till reservation 4. De övriga socialdemokratiska reservationerna kommer Anita Persson att tala för.

Herr talman! Familjepolitiken måste stödja barn och föräldrar. Familjepolitiken måste skapa förutsättningar för vuxna att ta sitt föräldraansvar och att ge sina barn harmoniska uppväxtförhållanden. Den socialdemokratiska målsättningen ”förvärvsarbete åt alla vuxna och kollektiv barnomsorg åt alla barn” — under livets alla perioder och oavsett vad familjerna själva önskar — håller inte. Barnens behov måste i stället sättas i centrum. Sedan 1976 har dock ett viktigt arbete för att öka valfriheten och rättvisan för familjerna utförts, och många reformer i den riktningen har genomförts. Den inriktningen måste fortsätta. På senare tid har också glädjande nog attityderna till fostran förbättrats. Föräldraansvaret och vikten av fostran betonas alltmer. Man börjar mycket mer allmänt inse att vad barn behöver är kärlek, stöd och ledning samt vuxna som är goda förebilder och som har kraft och ork att engagera sig, att säga ifrån och att sätta gränser. Likaså börjar man erkänna att många reformer tidigare mest varit till för de vuxna och att vi i vår strävan efter materiellt välstånd — en strävan som i och för sig varit riktig — har tappat gemenskapskänslan och känslan av att behövas. I den moderata partimotionen 1981/82:2018 uttrycks vikten av att familjepolitiken måste präglas av rättvisa och valfrihet. Vi uttrycker också oro Över att barnens trygghet ofta åsidosatts för andra intressen. Föräldrar måste få största möjliga frihet att välja hur de vill ordna sitt liv, hur de vill fördela ansvaret för hem och barn och kombinera förvärvsarbete med samhällsarbete, så att de på bästa sätt kan ta hänsyn till barnens behov. Vem vet bättre än föräldrarna vad som är bäst i det enskilda fallet? Dessutom: För olika perioder i livet gäller olika behov. Vårdarbete i hemmet och förvärvsarbete avser ofta olika perioder i samma människas liv, och ofta försöker man kombinera alltefter behov och förutsättningar. Vi anser därför att skatter, bidrag och service måste utformas så, att de medger valfrihet och rättvisa. Familjebeskattningen bör ses över och förändras, så att den tar hänsyn till hur många som skall leva på familjeinkomsten och så att marginaleffekterna minskas. Särskilt viktigt är detta för flerbarnsfamiljerna, vars ekonomiska situation är besvärlig. Avdragsrätt för styrkta och nödvändiga barntillsynskostnader måste medges. Detta skulle också motverka en s.k. svart barntillsynssektor. Sedan den 1 januari 1982 utgår ett flerbarnstillägg för att särskilt stödja de familjer som har det ekonomiskt besvärligt. I motion 2360 av Rolf Dahlberg m.fl. yrkas att flerbarnstillägget från det tredje barnet höjs från 750 kr. till 1300 kr. per år och för det fjärde och följande barn från 1 500 till 2 050 kr. per år. Som sägs i motionen har utrymme för den höjningen — totalt ca 70 miljoner — skapats i annat sammanhang genom en förändring av principerna för beräkning av räntebidrag till bostadshus. De ändrade principerna medför dock vissa höjningar av bostadskostnaderna. Inkomstsvaga grupper behöver därför kompenseras. Detta sker genom att 280 miljoner i annat sammanhang anslås till bättre bostadsbidrag och genom att 70 miljoner används för att förbättra grundtryggheten för den mest utsatta gruppen barnfamiljer, nämligen flerbarnsfamiljerna. Utskottet har dock avstyrkt yrkandet om en höjning av flerbarnstilläggen. Jag yrkar därför bifall till reservation 2 av Karl Leuchovius m.fl. i socialutskottets betänkande 41. Det största familjepolitiska stödet går till den kommunala barnomsorgen. Barnomsorg, kommunal och enskild, är ett viktigt stöd till barn och föräldrar. Men den kommunala barnomsorgen subventioneras alltför ensidigt. Stödet till den kommunala barnomsorgen kan beräknas till ca 13 miljarder för budgetåret 1982/83, men det går bara till dem som får en kommunal barnomsorgsplats. De föräldrar som inte får eller vill ha en kommunal barnomsorgsplats får själva betala för sin barnomsorg — och samtidigt via skattsedeln för andras barnomsorg. Visserligen blir det större neutralitet mellan olika former av kommunal barnomsorg i och med det nya statsbidragssystemet, men en fullt rättvis fördelning blir det inte. Dessutom visar statistiska centralbyråns undersökning av levnadsnivåförhållandena att ungefär dubbelt så stor andel av barnen till föräldrar tillhörande SACO som till föräldrar tillhörande LO har kommunal barnomsorgsplats. Det är alltså inte alldeles säkert att den kommunala barnomsorgen i första hand går till dem som har störst behov. Stödet till barnomsorgen måste fördelas mer rättvist, så att det räcker till fler. Mot denna bakgrund skall man se kravet på en vårdnadsersättning eller ett vårdnadsbidrag till alla familjer med barn upp till tre år inom ramen för stödet till barnomsorgen. Det är ett krav som vi framfört många gånger och som vi upprepar i motion 2039. En vårdnadsersättning eller ett vårdnadsbidrag skulle på ett enkelt och smidigt sätt kunna öka valfriheten och rättvisan för barnfamiljerna. Den kan användas antingen som en förstärkning av familjeekonomin eller till att betala för valfri barnomsorg. På så sätt kan man ge föräldrarna större möjlighet att välja omsorgsform efter barnets bästa. Den kan också ses som ett erkännande av att vård av egna barn är ett viktigt arbete. Det är glädjande att familjeekonomiska kommittén, som behandlar frågan om vårdnadsbidrag, inom en mycket nära framtid väntas avge ett betänkande. Jag förutsätter att kommitténs förslag syftar till att ge barnfamiljerna ökad valfrihet och rättvisa och att moderata samlingspartiets krav på det sättet blir tillgodosedda. En ökad valfrihet ger föräldrarna större möjligheter att forma sina liv och fördela sina arbetsinsatser så, att de orkar vara föräldrar och engagera sig i sina barn. Men för att valfriheten skall bli reell, måste vårdarbete i hemmet uppvärderas, så att några års vårdarbete i hemmet inte anses som förlorade år. Dessutom måste det finnas en god tillgång till enskild och kommunal barnomsorg av olika slag och av god kvalitet. I och med att den statliga detaljregleringen av barnomsorgen slopas, ger man kommunerna större möjligheter att åstadkomma god kvalitet och att finna lösningar som är anpassade efter lokala krav och omständigheter samt familjernas behov. Man kan också få ett bättre utnyttjande av resurserna. Jag vill understryka vikten av att kommunerna tar ökat ansvar för utvecklingen av det pedagogiska arbetet i förskolan. Detta förutsätter en ordentlig diskussion i kommunerna om målsättning och innehåll. Bara diskussionen i sig kan vara av mycket stort värde för kvaliteten i förskolan, men den kommer också att öka det kommunala engagemanget för det pedagogiska arbetet. Kommunens ansvar för kvaliteten innebär självfallet också ansvar för att barnomsorgspersonalen är väl utbildad. Viktigt för valfriheten är att den öppna förskolan får statsbidrag. Detta kommer att vara en stimulans för utbyggnaden. Den öppna förskolan är ett viktigt komplement både till familjedaghemmen och till hemmavarande barn och föräldrar. Enskilda institutioner är viktiga ur valfrihetsoch kvalitetssynpunkt. En särskild statsbidragsregel tillgodoser enskilda institutioner. Men en av förutsättningarna för att en enskild institution skall få statsbidrag är att den är upptagen i kommunernas barnomsorgsplaner. Jag vill därför understryka vikten av det som utskottet med anledning av den moderata motionen 2041 förutsätter, nämligen att kommunen i generös anda prövar möjligheten att ta upp den aktuella institutionen i sin barnomsorgsplan. Självfallet måste kvalitetskrav ställas. De nya statsbidragsreglerna åstadkommer större neutralitet mellan olika kommunala barnomsorgsformer och ett bättre resursutnyttjande än tidigare. Ett prestationsrelaterat bidragssystem, dvs. ett system med ett enhetligt bidrag per utnyttjad plats, skulle dock innebära ett ännu bättre utnyttjande av befintliga resurser och öka antalet platser. Det är därför viktigt att den beslutade utvärderingen av det nya systemet och utredningen om ett prestationsrelaterat system genomförs så snart som möjligt. Herr talman! I reservation 6 av Karl Leuchovius m.fl. har de moderata ledamöterna reserverat sig för en sänkning av bidraget till hemspråksundervisning i förskolan med 1 miljon till 30 milj.kr. Den kommitté som skall se över språksituationen för invandrarbarnen i förskolan bör kunna överväga hur kostnadsökningarna under anslaget skall begränsas, och efter en snabbremiss kan besparingar genomföras redan under nästa budgetår. I vart fall bör det föreslagna anslaget kunna minskas med 1 miljon. En sänkning av kostnaderna bör kunna åstadkommas genom rationaliseringar. I reservation 7 avstyrker de moderata ledamöterna regeringens förslag om medelsanvisning till barnmiljörådet. Det är självfallet mycket viktigt att verka för förbättringar i barnens miljö och att arbeta för barns säkerhet. Vi anser dock att de uppgifter som barnmiljörådet har kan skötas i första hand av socialstyrelsen, som bör vara den myndighet som skall ha det övergripande ansvaret. Det är självfallet viktigt att värna om barnens miljö och säkerhet. Men det kan ifrågasättas om man gör det bäst genom fler myndigheter, som ger ökad och fördyrande byråkrati. Herr talman! Sammanfattningsvis vill jag yrka bifall till de moderata reservationerna 2, 6 och 7 i socialutskottets betänkande 41 och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman!

Man kan avläsa detta i olika undersökningar. Det senaste exemplet på detta är Kommunförbundets kartläggning, som visar att inte mer än hälften av de daghemsplatser som hade planerats att byggas under 1982 kommer att byggas. Det i och för sig lilla målet — om man ser till efterfrågan och till behovet — att bygga 100 000 nya daghemsplatser och 50 000 fritidshemsplatser missar man med 3040 20. Tanken på full behovstäckning ligger långt bort i fjärran, om ens det. Det står väldigt klart, med den senaste tidens utveckling på barnomsorgens område, att barnomsorgen aldrig har varit till för barnens skull, aldrig har varit menad för barnen, utan för arbetsmarknadens behov av barnpassning medan föräldrarna arbetar. Vi har med andra ord en konjunkturanpassad barnomsorg. Nu kärvar det på arbetsmarknaden, och då passar statsmakterna på att försämra kommunernas ekonomiska villkor bl.a. för barnomsorgen genom att strypa statsbidragen, så att utbyggnaden bromsas upp. Vänsterpartiet kommunisterna har aldrig accepterat att barnomsorgen skall vara till för att tillgodose arbetsmarknadens behov. Vi menar att en bra barnomsorg behövs för barnens egen skull. Därför har vi också kravet att alla barn skall ha rätt till en plats inom barnomsorgen just för sin egen skull, alltså alldeles oavsett om föräldrarna arbetar eller studerar. Därför menar vi också att statsbidragen måste få en helt annan omfattning. Det gäller både i förhållande till dagens läge och i förhållande till det ännu värre läge som kommer. Regering och riksdag bör enligt vår mening ta på sig det ekonomiska ansvaret och svara för i vart fall 75 26 av kostnaderna, vilket ungefär motsvarar personalkostnaderna. Herr talman! Jag gillar egentligen inte att tala om lönsamhet när det gäller barns behov av omsorg och trygghet, men faktum är att det samhällsekonomiskt är en ren vinst att bygga bort daghemsköerna. Detta är i och för sig ingen nyhet — det har redovisats i många uppsatser som har gjorts genom åren — men nu har också Kommunförbundet publicerat en undersökning som visar att denna vinst vid heltidsarbete är inte mindre än 81 000 kr. per år, om man fördelar den på de nio år som barnet får barnomsorg. Även vid deltidsarbete är det lönsamt att bygga ut barnomsorgen. Utbyggnaden blir naturligtvis dyrare när det gäller småbarnsplatser, men också om man räknar med dem är barnomsorgen lönsam. Om inga andra argument biter på församlingen här i kammaren, på utskottet eller på regeringen, så borde väl lönsamheten som argument ändå bita. Regering och riksdag har inte bara bromsat den kvantitativa delen av barnomsorgen, utan man har också vänt den kvalitativa delen ryggen. Begreppen ”flexibilitet” och ”bättre utnyttjande av befintliga resurser” är slagord som används flitigt ute i kommunerna bland herrarna i budgetberedningar och kommunstyrelser. Med regeringens förslag och riksdagens beslut att helt slopa normer för barnomsorgen har det blivit fritt fram för kommunerna att välja olika modeller för hur man bäst blir flexibel och bäst utnyttjar resurserna inom befintliga ramar eller — mer direkt uttryckt — inom befintlig verksamhet. Fler barn i större barngrupper på samma institutioner medistort sett oförändrad storlek på personalen — det är tyvärr en realitet ute i många kommuner. De brev man får som ledamot av en socialnämnd, som det numera heter, är ofantligt många. Det kommer protestskrivelser från personal och från föräldrar som är oroliga för vad som kommer att hända med barnen i barnomsorgen, både på daghem och på fritidshem. Det är barnen, personalen och föräldrarna som kommer i kläm i denna klappjakt på besparingar — och det är ju egentligen inga besparingar, för som jag sade tidigare är det lönsamt med barnomsorgen. Det behövs normer för kvaliteten i barnomsorgen, både när det gäller gruppstorlek och personaltäthet och när det gäller ytstorlek. På senare tid har det talats om behovet av en fastare pedagogisk målsättning inom förskolan, och det är bra. Också utskottet är, nu liksom förra gången denna fråga var uppe till behandling, inne på detta, men man avstyrker vpk-motionens krav på läroplan för barnomsorgen under hänvisning till att den frågan redan är under arbete. Men efter vad jag har inhämtat arbetar socialstyrelsen med något slags ramförslag. Sedan är det meningen att kommunerna efter de olika ekonomiska och sociala förutsättningar som finns skall fylla denna ram. Jag är rädd för att man med detta förslag kommer att få olika pedagogiska målsättningar för barnomsorgen, framför allt när det gäller den praktiska verksamheten, om man inte från centralt håll ställer upp mer fasta mål. Det kommer att bli stora kvalitetsskillnader, om det är denna sorts ”läroplan” som förskolan skall få. Sedan kan man ju också fråga sig, och det är en mycket berättigad fråga, hur det kommer att bli med det viktiga pedagogiska arbetet, när barngrupperna är för stora och personaltätheten för låg. I går vinklades frågan om barnomsorgen på ett annat sätt av Christer Romilson i en debattartikel på ledarsidan i Dagens Nyheter. Christer Romilson pekade på att den katastrofalt låga utbildningstakten inom barnomsorgen kommer att leda till att många förskollärare och fritidspedagoger blir arbetslösa. Den procentsats för arbetslösheten inom dessa yrkesgrupper som han nämnde var inte låg utan tvärtom väldigt hög. Dessa effekter kommer att kosta staten många miljoner kronor. Och han frågar om man då kan ”tänka sig något mer lämpligt område än förskola och fritidshem att satsa på? Efterfrågan är hög. Personalen finns färdigutbildad.” Regeringens och också riksdagens politik när det gäller barnomsorgen innehåller mycket av galenskap. Det är mycket som man inte förstår. Sammanfattningsvis kan man säga: 1. Hundratusentals barn köar till barnomsorgen. För många barn och för många kvinnor, främst, är detta en katastrofsituation eller en mycket besvärlig situation. 2. Det är i det närmaste stopp i utbyggnaden. 3. Kvaliteten håller på att försämras, när den i stället behöver förbättras. 4. Det finns en viss insikt om att det behövs en pedagogisk målsättning och att denna målsättning behöver mejslas ut och få struktur. Det ser mörkt ut för barnomsorgen, hur man än vinklar problemen och går ini diskussionen.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 Lagen gäller för alla ensamstående föräldrar till biologiska barn. Den gäller också för en ensamstående förälder med utländskt medborgarskap, om vederbörande vistats sex månader i landet. Men denna lag gäller inte för de barn som adopterats av ensamstående föräldrar. I detta avseende sker alltså en klar diskriminering av ensamstående adoptivföräldrar. Men om två adoptivföräldrar beslutar sig för att skiljas, då gäller lagen. Att inte bevilja ensamstående adoptivföräldrar bidragsförskott tycker jag måste betraktas som ett absurt förhållande. Det finns 300 ensamstående adoptivföräldrar i vårt land. De utgör bara 2-3 Joo av de bidragsberättigade föräldrarna. Det skulle alltså inte bli speciellt ekonomiskt betungande för samhället att bevilja dessa föräldrar bidragsförskott. Men för dessa adoptivföräldrar skulle det betyda ganska mycket. 3 Riksdagens protokoll 1981182:140-144 Det är förmodligen — man får i varje fall hoppas det —- inte någon medveten illvilja från samhällets sida som har gjort att ensamstående adoptivföräldrar går miste om denna förmån. Snarare är väl detta ett misstag, som det borde gå lätt att rätta till. Detta har alltså vpk föreslagit i en motion. Utskottet avstyrker även denna motion och hänvisar till att ensamförälderkommittén skall överväga bl.a. den här frågan. Men jag tycker inte att detta är någon garanti, och jag anser att riksdagen i dag borde kunna fatta detta beslut och ge dessa föräldrar det här bidraget. Så, herr talman, skall jag gå över till min tredje motion. Resten av de sex motioner från vårt håll som behandlas i detta betänkande från socialutskottet kommer Raul Blächer att utveckla senare. Jag skall tala om familjekoloniverksamhet, som jag tycker är en viktig fråga. Den har inte fått speciellt stor plats i utskottsbetänkandet, och det beklagar jag, eftersom detta, som sagt, är en väldigt viktig fråga. Vår semester styrs på samma sätt som vår övriga fritid väldigt mycket av olika kommersiella intressen. Fritidsoch semesterindustrin har expanderat mycket starkt under senare tid. Det behöver man inte leta efter tecken på. Man kan slå upp vilken dagstidning som helst för att kunna konstatera detta. Vad som karakteriserar de vanligaste semesteralternativen är att de, särskilt för barnfamiljer, är kostsamma samt att de förstärker isolering och privatisering av familjelivet. I stället för att ge utbyte i form av gemenskap, stimulerande upplevelser, aktivt och kulturellt innehåll leder kommersialiseringen av semester och fritid till en passiv konsumtion av förströelse och dyrbar prylkonsumtion. Särskilt lågavlönade och barnfamiljer löper risk att knäcka sin ekonomi under pressen att tillgodose fritidsindustrins modenycker. Det finns i dag — och det har vi diskuterat många gånger tidigare — ett stort intresse för kollektivhusboende och andra kollektiva lösningar i bostadsområdena. Lika viktigt som det är att skapa permanenta kollektiva boendeformer är det att utveckla alternativa semesterformer. Särskilt gäller detta för barnfamiljer. Det behövs alternativ, som är mindre inriktade på konsumtion och mer på att stärka familjegemenskapen tillsammans med andra människor. Kollektiv familjesemester är ett sådant alternativ, som man prövat litet varstans. Men detta haltar på grund av kommunernas dåliga ekonomi. Försöksverksamheten med familjekolonier visar på främst tre funktio 1. Familjekolonin som alternativ semestervistelse skild från den traditionella semestertypen är ett ”lågprisalternativ” till kommersiella semesterformer. 2. Familjekolonin som ett försök att utveckla en annan samlevnadsform, som bygger på kollektivt ansvarstagande i kontrast till den för många människor allt vanligare funktionslösheten och främlingskapet i samhället. 3. Det kanske allra viktigaste är att man kan se familjekolonin som en förebyggande social verksamhet. Om den nya socialtjänstlagen skall kunna förverkligas behövs realistiska och verksamma metoder för att ge stöd till människor som lever under pressande sociala förhållanden. Vistelse i ett familjekollektiv under semestertid har visat sig vara en möjlighet att sätta i gång en positiv utveckling såväl på det personliga som på det sociala planet. Kollektiva semesterformer för familjer behövs för det första som alternativ till det kommersiella semesterutbudet. För det andra behövs de som alternativ till den traditionella barnkoloniverksamheten och sommarhemmen, som ju också håller på att tunnas ut. Vi läser i tidningarna om hur den här verksamheten naggas i kanten. För det tredje behövs dessa semesterformer som förebyggande social verksamhet och som stöd till barnfamiljer. Det finns därför, menar jag, all anledning att ge statsbidrag för den här verksamheten till kommunerna och också att låta den utredning som riksdagen uttalade sig för med anledning av kulturutskottets betänkande 1978/79:15 noggrannare utreda formerna för den här semesterformen, så att allt fler människor kan få tillfälle att delta. Med det yrkar jag bifall till motion 960, och om jag glömde det beträffande bidragsförskotten ber jag att få yrka bifall till motion 405.

Herr talman! För oss socialdemokrater är barnens levnadsoch uppväxtvillkor av stor betydelse. Utbyggnaden av barnomsorgen är en viktig del av dessa villkor — och framför allt utbyggnaden av dagoch fritidshem. Detta var också anledningen till att den socialdemokratiska regeringen 1975 träffade en överenskommelse med Kommunförbundet om att under en femårsperiod bygga 100000 daghemsplatser och 50 000 fritidshemsplatser. Samtidigt höjdes statsbidragen kraftigt, och syftet var att statens andel skulle motsvara personalkostnaderna. Riksdagen fastställde denna målsättning 1976 och antog också en långsiktig målsättning om att utbyggnaden av barnomsorgen skulle ske så att full behovstäckning skulle vara uppnådd 1985. Tyvärr har utbyggnaden av barnomsorgen inte skett i den omfattning som varit nödvändig för att den kortsiktiga målsättningen skall uppnås. Av de planerade 100 000 nya daghemsplatserna har tillkommit ca 70 000, och av de planerade 50 000 fritidshemsplatserna har tillkommit ca 30 000. Det innebär att riksdagens målsättning för daghem uppfylls till 70 96 och för fritidshem till 60 20. En av orsakerna till att kommunerna minskat sin planerade utbyggnad av dagoch fritidshem är regeringens direktiv om att kommunerna skall begränsa sin tillväxt till 196. Vi socialdemokrater har föreslagit en begränsning av tillväxten till 2 26, för att kommunerna skall kunna klara av barnomsorgen och långvården. En annan orsak är de övriga ekonomiska åtstramningar som drabbat kommunerna inom olika områden av den kommunala verksamheten. Riksdagen fastslog emellertid i november 1981 att det inte finns någon anledning till omprövning av 1976 års målsättning om en utbyggnad av barnomsorgen till full behovstäckning. I socialutskottets betänkande sägs, att utskottet anser att det bör utarbetas en plan för den fortsatta utbyggnaden av barnomsorgen fram till full behovstäckning. Planen, som också skall innefatta en bedömning av personalbehov och erforderliga utbildningsinsatser, liksom en utvärdering av olika instrument för att säkerställa att målet nås, bör tas fram efter överläggningar med Svenska kommunförbundet och skall föreläggas riksdagen snarast möjligt. Det har nu gått mer än fem månader sedan riksdagen fattade detta beslut, och ännu har inte socialministern tagit något initiativ till överläggningar med Kommunförbundet. Det är skrämmande att regeringen så nonchalerar ett riksdagsbeslut, och det är tragiskt för de 100 000 barn som står i kö för att få en daghemsplats. Det är också oroande för alla dem som utbildar sig till förskollärare, fritidspedagoger och barnskötare att inte veta hur det kommer att bli med arbetet i framtiden. Daghemmen är bra för barnen, dels för deras pedagogiska och fostrande roll till gemenskap och solidaritet mellan barnen, dels för att det är viktigt för barnen att under den tid föräldrarna förvärvsarbetar eller studerar kunna få en omvårdnad och tillsyn under trygga förhållanden. Det är också viktigt för föräldrarna att veta att deras barn får bra omvårdnad under den tid de själva är på arbetet. Därför är en utbyggnad av barnomsorgen bra för både barnen och föräldrarna. En utbyggnad av barnomsorgen är också viktig för att uppnå en ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. Ett vårdnadsbidrag kan inte bli ett alternativ till en utbyggd barnomsorg, om man menar något med att alla skall ha rätt till ett arbete och om man vill att både män och kvinnor skall kunna delta i förvärvslivet. Riksdagsbeslutet om ett nytt statsbidragssystem, som fattades i november 1981 och som skall träda i kraft den 1 januari 1983, innebär ett enhetligt procentbidrag på 40 96 till all barnomsorgsverksamhet. Systemet innebär bl.a. att även deltidsförskolor blir bidragsberättigade. Detta beslut får till följd att en omfördelning av statsbidraget kommer att ske, från kommuner som, i enlighet med 1975 års överenskommelse mellan regeringen och Kommunförbundet, haft en kraftig utbyggnad av barnomsorgen till kommuner som haft en svagare utbyggnad. Således straffas de kommuner som lojalt följt riksdagens beslut år 1976, medan de kommuner som nöjt sig med att ha den allmänna förskolan och en begränsad daghemsoch fritidshemsverksamhet tjänar på det nya statsbidraget. För många kommuner innebär det nya statsbidragssystemet ett bortfall av betydande belopp. Därför finns det stor risk för att det nya statsbidragssystemet, som kraftigt minskar bidraget till daghem och fritidshem, får till följd att den fortsatta utbyggnaden av daghem och fritidshem kommer att avsevärt fördröjas. Sammanlagt kommer dessa kommuner att förlora ca 300 milj.kr. Det är inte acceptabelt att införa ett system som får sådana ekonomiska konsekvenser, i all synnerhet som kommunernas ekonomi redan är utsatt för mycket hårda påfrestningar genom olika ingrepp från den borgerliga regeringen. Det nya statsbidraget har dock en förtjänst, nämligen den fördel det är att övergå till ett procentbidrag. Ett sådant system har också tillstyrkts av bl.a. Kommunförbundet. Vi socialdemokrater föreslår i vår reservation 5 vid det betänkande vi nu behandlar att regeringen efter överläggningar med Kommunförbundet återkommer till riksdagen med ett nytt förslag till statsbidrag efter följande riktlinjer. Bidraget bör utgå som ett procentbidrag till daghem, fritidshem, familjedaghem och öppna förskolor. De kostnader som skall ingå i bidragsunderlaget bör kunna utformas enligt de grunder som riksdagen har beslutat och som återfinns i proposition 1980 82:1. Statens insats bör motsvara vad en tillämpning av hittills gällande regler medger. Vi socialdemokrater har också tidigare föreslagit att det skall finnas en särskild resurs för behovsorienterade insatser vid sidan av det gamla statsbidragssystemet. Med ett nytt statsbidragssystem enligt den modell vi föreslår bör kommunerna i större utsträckning än vad som hittills skett kunna ta hänsyn till de skiftande behov som finns vid olika daghem. Och vi föreslår att man vid de föreslagna överläggningarna mellan regeringen och Kommunförbundet om ett nytt statsbidrag tar i beaktande det behov av särskilda insatser som kan finnas ute i kommunerna, så att detta inryms i det nya statsbidragssystemet. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 5. I reservation nr 4 har vi föreslagit att riksdagen skall bifalla vår motion 1981/82:406, yrkande 2, om 5 milj.kr. till lokalt utvecklingsarbete inom förskolan. Riksdagen anslöt sig i november i fjol till vårt krav på en mer preciserad målsättning för arbetet i förskolan och att klarare riktlinjer utarbetas för vilket innehåll verksamheten skall ha. Förändringar i förskolans innehåll och arbetssätt kommer att få konsekvenser för bl.a. personalen. Förskolans verksamhet påverkas också av att Sverige har blivit ett invandrarland. Var sjunde invånare är av utländskt ursprung, och av dessa är mer än en tredjedel barn och ungdomar. Nära 10 96 av alla barn i Sverige är barn till invandrare. Invandrarbarnen får ofta särskilda problem i förskolan på grund av språksvårigheter och skillnader i social och kulturell bakgrund. En annan fråga som måste uppmärksammas är i vilken form föräldramedverkan kan ske och hur denna skall komma med i personalutbildningen. Vi anser i likhet med socialstyrelsen att det därför är viktigt att kommunerna stimuleras till att ett lokalt utvecklingsarbete kommer i gång. Kommunerna har inte själva resurser för att följa och dokumentera utvecklingsarbete i egna projekt. Men den erfarenhet som sprids via olika praktiska försök har mycket stort värde för barnomsorgen. Och skall vi kunna uppnå en god barnomsorg, är det viktigt att det lokala utvecklingsarbetet kommer i gång och följs upp och dokumenteras. Ett sådant här lokalt utvecklingsarbete får också betraktas som en viktig utbildningsoch fortbildningsinsats för personalen. Vi anser att det är socialstyrelsen som skall hålla i det aktuella utvecklingsanslaget, då det är denna myndighet som på centralt håll ger riktlinjer för förskolans verksamhet. Jag yrkar bifall till reservation nr 4 och till övriga socialdemokratiska reservationer och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Det råder stor enighet om de grundläggande principerna för socialpolitiken i vårt land. Det gäller också familjepolitiken. Det kan man kanske inte tro efter att ha hört debatten hittills i dag, men jag menar att de motsättningar som kommit till uttryck här i stor utsträckning får anses betingade av det val som skall äga rum i höst. Om man ser till utvecklingen under en längre tid, och framför allt om man jämför situationen med andra länder, tror jag att de flesta iakttagare håller med mig om att det har varit en anmärkningsvärt stor förändring inom familjepolitiken under de senare åren och att den har skett i förhållandevis stor enighet. Man kan belysa utvecklingen 1970-1976 och 1976-1982, om man vill ha två perioder att jämföra, en med socialdemokratisk regering och den andra med icke-socialistiska regeringar. Det är klart att det har varit skillnader i förutsättningar under de här två perioderna. Vi har inte längre den närmast automatiska tillväxt av resurserna som vi tidigare hade. Vi vet att den offentliga sektorn inte kan fortsätta att växa hur snabbt som helst, utan vi är ense om att man i de flesta fall måste kunna göra besparingar på ett område, om man skall kunna göra förbättringar på ett annat område. Men det är fortfarande så att den offentliga sektorn inte skärs ned — som man ibland får höra — utan den statliga verksamheten är i stort sett oförändrad, medan den kommunala kommer att öka med 1 å 2 90 om året. Det är en något annan bild än den man får i den allmänna debatten. Det är också så att de sociala utgifternas del av våra samlade resurser, alltså av bruttonationalprodukten, växer. År 1970 var de sociala utgifterna 18 96 av nationalprodukten, 1976 var de 24 90 och 1982 blir de 29 90. Det är alltså en fortsatt ökning av den del av våra samlade resurser som vi använder för sociala ändamål, för solidaritetsändamål. Det kan vara viktigt att påminna om det inför den debatt med ganska många överord som vi kommer att få fr.o.m. nu och fram till valet. Men vi kan alltså inte fortsätta med en sådan ökningstakt i den offentliga sektorn som vi har haft, utan det kommer att ställas krav på politikerna att de, om de vill göra förbättringar som kostar pengar, också måste hitta besparingar som i stort sett motsvarar de förbättringarna. Dessutom måste vi steg för steg nedbringa det underskott som vi har i offentliga utgifter jämfört med de offentliga inkomsterna. Detta är grundläggande för oss alla. Det är givet att också barnfamiljerna har intresse av att vi får balans i den svenska ekonomin, att vi får ned de offentliga underskotten och att vi får balans i våra utrikesaffärer. Men vi har också varit ense om att uttala att när resurserna är begränsade är det särskilt viktigt att de får en rättvis fördelning. Det är bl.a. det som har legat bakom att vi har genomfört ett särskilt stöd till flerbarnsfamiljerna— det har visats att de har en särskilt svår situation. Det är också det som har legat bakom att vi har varit överens om att barnomsorgen och äldreomsorgen skall komma i första hand inom ramen för den begränsade ökning som kan ske av den kommunala verksamheten. Det kan kanske vara befogat att påminna om utvecklingen av antalet platser inom barnomsorgen. Jag nöjer mig med daghemmen, eftersom de har diskuterats mest. År 1970 hade vi 33 000 daghemsplatser i Sverige. År 1976 hade vi 81 000. Det är en ökning med 48 000 platser på sex år. Under de senaste sex åren har antalet platser ökat till ungefär 164 000. Det ären ökning med 83 000 platser. Under de sex år som vi haft icke-socialistiska regeringar har alltså antalet daghemsplatser i landet ökat med 83 000 mot 48 000 under den närmast föregående sexårsperioden. Ingen påstår att detta är enbart regeringarnas förtjänst — självfallet inte. Men det går inte att med dessa fakta som utgångspunkt tala om nedskärningar inom barnomsorgen, en tillbakagång, eller någonting liknande. Detta är regeringar som har satt barnomsorgens utbyggnad främst, liksom man har gjort ute i kommunerna. Ett uttryck för detta är att statsbidragen på fem år har ökat från 1,2 miljarder till 5,4 miljarder. Det är en ökning med fyra och en halv gånger. Man kan tycka — vilket jag gör — att det hade varit önskvärt med en ännu snabbare ökning av antalet platser inom barnomsorgen, eftersom vi fortfarande har otillfredsställda behov. Men det går inte att framställa en ökning av statsbidraget med fyra och en halv gånger på fem år som en åtstramning eller nedskärning. Det finns såvitt jag vet ingen annan sektor i svensk ekonomi eller svensk offentlig verksamhet som har ökat lika mycket. Det kan inte suddas ut med aldrig så många överord i valdebattens tecken. Nu har vi fått ett nytt statsbidragssystem, och det kan också vara viktigt att påminna om att detta statsbidragssystem har antagits i ganska stor enighet. Det har varit oenighet på i stort sett två punkter: den ena gäller hur många procent av kostnaderna som kommunerna skall få täckta, och den andra gäller om kostnaderna för deltidsgrupper skall inräknas i bidragsunderlaget. I övrigt — när det gäller själva övergången till procentbidrag och när det gäller grundtanken att kommunerna skall få större frihet att utforma verksamheten efter sin egen uppfattning — naturligtvis med socialstyrelsen som tillsynsmyndighet liksom tidigare — rådde det mycket stor enighet här i riksdagen. Om jag får uttrycka en förhoppning skulle det vara, att de som kritiserar systemet koncentrerar sig framför allt på den första punkten, hur många procent av kostnaderna som staten skall täcka, och inte inriktar sig på att åter lägga deltidsgrupperna utanför statsbidragssystemet. Om det i valet skulle bli en socialdemokratisk regering, hoppas jag att den inte kommer att känna sig bunden att ändra den sista punkten. Man kommer då att finna att det blir svårt att motivera varför den barnomsorgsverksamhet som riktar sig till sexåringar i deltidsgrupper — som vi allmänt omfattar med mycket stort intresse och som är en viktig del av barnens pedagogiska utveckling — inte skall få stöd. Det kommer också att bli svårt att avgränsa deltidsgrupper från andra grupper. Man tvingas då att återinföra en byråkrati och detaljgranskning från den statliga myndighetens sida som ingen av oss egentligen vill ha. Däremot vill jag gärna säga, att om det nya statsbidragssystemet i praktiken och i längden innebär en nedskärning av stödet till kommunerna, så finns det anledning att justera statsbidragsprocenten. Enligt regeringens proposition förra året utgick bidragsprocenten från en i stort sett oförändrad kostnadsfördelning mellan stat och kommun. Blir den inte det, finns det skäl för ett högre procenttal. Detta har också, kan jag nämna, folkpartiets landsmöte uttalat sig för. Jag tror att det är viktigt att vi som arbetar för ökad barnomsorg är medvetna om två väsentliga önskemål som finns i kommunerna, framför allt hos dem som skall plocka fram pengarna till barnomsorgen. Det ena önskemålet är att resurserna skall användas bättre. Om man med bevarad kvalitet kan få in fler barn med samma resurser är det inget negativt, det är något positivt. Det är inte självklart att man försämrar kvaliteten om man får in fler barn i barnomsorgen. Det beror på hur man organiserar arbetet. Jag ser det som en fråga om solidaritet med dem som står i kö och väntar på en daghemsplats, att man gör allvarliga ansträngningar. Jag vill återigen betona att när de fackliga företrädarna för personalen var i utskottet förra året, svarade de ja på frågan om de var beredda att medverka till en diskussion lokalt om hur man skall använda resurserna på bästa sätt, hur man skall utnyttja personal och lokaler så att man får med så många barn som möjligt med bevarad kvalitet. Det andra önskemålet är att man skall göra allvarliga ansträngningar för att dra in föräldrarna i verksamheten. Det är inte orimligt att den som får förmånen av en daghemsplats också ägnar en viss tid åt praktiskt arbete i detta daghem. Jag är medveten om att det kan innebära problem för arbetsplatserna, men jag tror att det har så stort värde även kvalitetsmässigt för barnomsorgen att vi allvarligt skall sträva efter det. När det gäller regeringens initiativ med anledning av det beslut som riksdagen fattade i höstas vill jag påpeka att ett grundläggande krav från riksdagen var att en ny behovsundersökning skulle göras. Såvitt jag vet förbereds en sådan. Överläggningar med Kommunförbundet måste naturligtvis också komma i gång. Vi är ense om att vi måste spara i den offentliga verksamheten. Men enligt utskottsmajoritetens uppfattning skall de besparingarna inte drabba hem språksträningen för förskolebarn. De barn som är på daghem där man inte talar det språk som talas i barnets hem hör till de mest utsatta i vårt land. Det är ingen tillfredsställande lösning att de får hemspråksträning. Vad man skall eftersträva är naturligtvis en annan språkmiljö. Och det finns en utredning som arbetar med detta. Jag kan inte se med någon sympati på tanken att man innan den utredningen är klar skall bestämma att här går det att spara pengar. Om det är något vi måste satsa ytterligare resurser på, är det på just dessa barn, men det skall ske när utredningen har kommit och man har tagit ställning till dess förslag. Barnmiljörådet är ett gammalt ämne för diskussion här i riksdagen. Det är en av de delar av den statliga förvaltningen som arbetar för ett mänskligare samhälle och gör det på ett skapande och obyråkratiskt sätt. Det bör få finnas kvar. Självklart vore det värdefullt om vi hade råd att ha kvar allt annat som vi har byggt upp, t.ex. bosättningslånen som behandlas i detta betänkande. De har varit till nytta. Men om vi skall spara tror jag att bosättningslånen hör till det som kan undvaras. Det betyder att ungdomar som sätter bo får starta mera anspråkslöst. De får inte 10 000 kr. på ett bräde att köpa nya möbler för. De hade säkert kunnat använda de pengarna på ett bra sätt, men om vi skall gradera olika önskemål tror jag att detta är en av de saker som vi kan undvara. Påståendet att detta skulle vara en reform som ingenting kostar är inte särskilt trovärdigt. Kostnaderna för bosättningslånen är inte bara förluster som man gör på att lån inte betalas tillbaka, det är också kostnader för förvaltning av lånen och för de fördelaktiga villkor som gäller för lån. Herr talman! En princip som vi har varit eniga om är att familjepolitiken skall främja jämställdhet mellan kvinnor och män. Därför har barnomsorgens utbyggnad satts i fträmsta rummet. Om man inte får tillgång till daghem för de barn vars föräldrar yrkesarbetar eller studerar, har man ingen jämställdhet. Då har man heller ingen valfrihet. Samtidigt har det också under de senaste åren framstått som viktigt att öka möjligheterna för föräldrarna — jag menar då båda föräldrarna — att tillbringa tid med sina barn. Därför har vi fått ledighetslagen, rätt till förkortad arbetstid, och föräldraförsäkringen har byggts ut. Jag tycker också att det vore önskvärt om man kunde bygga ut det ekonomiska stödet till barnfamiljer, framför allt sådana med småbarn. Det finns ett starkt krav på en bättre rättvisa. Den grupp som framför allt är missgynnad är naturligtvis de föräldrar som yrkesarbetar men inte får plats iden kommunala barnomsorgen. Men det förslag som vi ibland möter från en del moderata debattörer, att man skall lägga hela summan av stöd till barnomsorgen en pott och dela ut den till alla barn, hoppas jag inte kommer upp till en allvarlig behandling igen. Det skulle ju innebära en mycket drastisk försämring för de familjer som har barnomsorgsplats. Man skulle kanske riskera att föräldrarna av ekonomiska skäl i stället valde en sämre omsorgsform för sina barn. Det är inte en utveckling som någon kan önska. Herr talman! Låt mig sluta med ett litet mera allmänt formulerat önskemål för framtiden. Visst är det lätt att hitta förslag till ny offentlig verksamhet och nya samhällsinsatser på det sociala området. Sådana kommer att framföras, och en del av dem kommer också att kunna genomföras. Men jag tror att ännu viktigare är att vi får en ökad solidaritet i vardagen, som också tar sig personliga uttryck, inte bara uttryck i att man på skattsedeln betalar för gemensamma insatser. Jag är rädd för att det slaget av medmänsklig solidaritet har tunnats ut i takt med folkomflyttningen och uppbyggandet av de nya stora bostadsområdena. Det är en icke önskad konsekvens av motiverade åtgärder. Det stora miljonprogrammet behövdes för att motverka bostadsbristen. Men i dess spår följde också försämrade kontakter mellan människorna. Vi vet att människor kan bo i samma hus i många år utan att tala med varandra och bo helt ensamma utan kontakter i sina bostadsområden. Vi måste helt enkelt få ett nytt sätt att tänka och handla, vid sidan av den kommunala och övriga offentliga verksamheten. Det är inte någonting som riksdagen kan fatta beslut om. Det måste varje människa själv fatta beslut om. Det måste diskuteras och genomföras ute i bostadsområdena. Vi kan skapa förutsättningar genom regler för bostadsförvaltningen, genom skatteregler, bidrag osv. Vi kan skapa förutsättningar för att göra förskolan, som jag nämnde nyss, till en levande centralpunkt i bostadsområdet. Föräldrar som har barn i samma daghem kan därigenom få kontakt med varandra och bli vänner, så att de kanske också utanför daghemmet kan hjälpa varandra. Hem och Skola-verksamheten är ett exempel på hur vi kan ersätta de gamla sociala nätverken med nya, genom vilka vi kan utnyttja den tillgång som föräldrarnas engagemang för sina barn är, på ett sätt som kommer hela barngruppen och hela samhället till godo. Jag hoppas på en sådan utveckling, där vi politiker utöver att skapa de formella förutsättningarna också kan göra en annan insats, nämligen i opinionsbildningen. Jag hoppas att vi kan enas om den inriktningen och att den kan finnas kvar även när stridsdammet efter valdebatten har lagt sig. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag på alla punkter.
Herr talman! Eftersom det här var det sista större anförande som Gabriel Romanus höll i kammaren, vill jag passa på tillfället att tacka honom för att han har varit en fin debattör och gentlemannamässig i sitt uppträdande. Jag skall inte polemisera mot honom — han var ju så otroligt vänlig så här på slutet. Gabriel Romanus talade om solidariteten, och den är mycket viktig. Den är nödvändig om vårt samhälle skall kunna utvecklas på ett hyggligt och rätt sätt. Man kan ha olika uppfattningar om barnomsorgen och om det övriga som utskottet har behandlat, men kvar står att det ännu finns mycket att göra och att det finns meningsmotsättningar. Det är klart att man kan säga att bosättningslånen går det att dra in på för att på det sättet spara pengar. Men vi skall komma ihåg att man då inte bereder dagens ungdom samma möjligheter som tidigare har funnits att få lån, och det i ett läge då det är sämre än förut på arbetsmarknaden och sämre över huvud taget för ungdomen. Detta får räcka som en sista replik till Gabriel Romanus.
Herr talman! Efter sex års borgerligt regerande vet vi att det ekonomiska läget inte medger utrymme för reformer, men för den skull behöver vi inte försämra de genomförda reformerna. Gabriel Romanus säger att statsbidraget har ökat, och visst har det gjort det, dels på grund av den höga inflation vi har haft, dels därför att det finns ett riksdagsbeslut från 1976 om att statsbidraget successivt skulle öka. Men ökningen har inte skett så att det motsvarar de procenttal som man då räknade med. 1977 var statsbidraget till daghemmen 55 26. Den andelen har sjunkit, så att den 1980 uppgick till bara 49 26, enligt Kommunförbundets beräkningar. Om man vill ha en fortsatt utbyggnad av daghemmen, skall man ju inte försämra statsbidraget till denna verksamhet, där det verkligen finns ett stort behov av utbyggnad. Kommunerna orkar inte med att bygga daghem, om man skär ner statsbidraget till bara 40 96. Samtidigt med nedskärningen prioriteras statsbidrag till deltidsförskolor. Deltidsförskolan är ju en verksamhet som kommunerna planerar att krympa, dels på grund av att sexåringarna blir färre, dels beroende på att daghemsbyggandet medför att behovet av deltidsförskolor minskar. Jag anser alltså att vårt krav på ett nytt förslag om statsbidrag, som inte tar med deltidsförskolorna i den här omgången, är väldigt viktigt, framför allt för alla de kommuner som nu drabbas så kraftigt. Kommunerna i Stockholmsområdet kommer att förlora närmare 300 miljoner. Bland kommunerna i mitt eget län förlorar Eskilstuna ca 5 miljoner. Jag kan räkna upp fler kommuner som kommer att förlora massor av pengar. Risken finns att kommunerna inte vill fortsätta att bygga ut barnomsorg med daghem och fritidshem, och det är något som angeläget berör samtliga barn i Sverige.
Herr talman! Jag sade att barnomsorgen är ensidigt subventionerad. Vad vi önskar är att subventionerna fördelas mera rättvist, så att föräldrarna kan välja den typ av barnomsorg de vill ha. Men självfallet kommer i framtiden en väldigt stor andel föräldrar att önska daghemsplats. Vi är ju överens om att man måste finna besparingar. Alla områden måste bli föremål för besparingar. Självfallet är hemspråksträningen i förskolan oerhört viktig, men visst finns det utrymme för besparingar där också, t.ex. genom att bestämmelserna tillämpas mer strikt. I direktiven till den kommitté som ser över hemspråksundervisningen för förskolan påpekas också att rätten till undervisningen bör klarläggas. Man har alltså uppmärksammat detta. Andra vägar kan vara att se till att det finns tvåspråkig personal. Vi anser att kommittén snabbt bör kunna komma fram till hur besparingen skall ske. När det gäller barnmiljörådet, så inrättades det den 1 juli 1980 som en central myndighet. Såsom ofta är fallet har verksamheten och administrationen svällt ut, och det har medfört ökade kostnader för statskassan. Det råder ingen tvekan om att det är viktigt att arbeta för en god miljö för barnen och för barns säkerhet samt att arbeta för ett mänskligt samhälle. Men vi anser att de uppgifter som barnmiljörådet har lika väl kan ombesörjas av socialstyrelsen inom ramen för de resurser som redan har tillförts myndigheten.
Herr talman! Jag tyckte också att det var väldigt vackra verser som Gabriel Romanus levererade här på slutet. Men han sade ju en mängd dåliga saker i början, och det kan inte tas bort genom att man använder ord som medmänsklighet och solidaritet mellan människor, samtidigt som man stryper en viktig verksamhet genom de förslag man lägger fram och de beslut man fattar. Det blir väldigt motsägelsefullt. Gabriel Romanus tyckte att det var bra att man skulle använda befintliga resurser bättre och gärna få in mera barn på daghemmen inom ramen för de resurser som finns — alltså utan att bygga ut daghemmen. Det gäller bara att organisera arbetet bättre! Fler barn på samma antal platser tyckte Gabriel Romanus inte var speciellt dåligt. Men vad som kommer att hända ute i kommunerna, när nu slagorden flexibilitet och bättre utnyttjande av resurserna används, är att man planerar större barngrupper. Vi får överinskrivningar igen. 20-grupper, som det bara för några år sedan var svårt att få igenom, får man nu igenom. Det blir dubbelinskrivningar mellan olika barn som börjar och slutar. Vi har en låg personaltäthet. Det är direkta kvalitetsförsämringar som sker mot bakgrund av de här honnörsorden. Gabriel Romanus sade att föräldrarna skall in mera i barnomsorgen. Ja, det tycker jag också. Men det kan ju inte vara så att föräldrarna skall gå in och arbeta inom barnomsorgen — ta över personalens uppgifter. Jag skulle vilja fråga: Vilka föräldrar är det som skall gå in i barnomsorgen? Vilka föräldrar har ekonomiska och sociala resurser att göra det? Vilka föräldrar har tid till det här, och hur skall det organiseras? Jag är med på detta — jag tycker det är en riktig tanke — men då får det ske inom föräldraförsäkringens ram, så att man får ersättning för att delta i verksamheten. Annars kommer det inte att kunna ordnas, utan det går precis lika illa som inom Hem och Skola-arbetet, när man där skall engagera föräldrar i skolkonferenser. Jag konstaterar att Gabriel Romanus inte vill ha barnomsorg för barnens egen skull. Det här är ju ingen nyhet, för alla partier utom vpk är överens om att den skall vara konjunkturanpassad, styrd av arbetsmarknadens behov av barnomsorg. Men vi tycker alltså att man skall ha barnomsorg för barnens skull. Följande gäller: Vi har en väldigt lång kö av barn till barnomsorgen. Det finns 800 000 som skulle behöva barnomsorg, och vi har bara en täckning på 20 90 av förskolebarnen och 7 26 av skolbarnen. Barnomsorgen är lönsam. Arbetslösheten är stor och kommer att bli ännu större, om inte resurserna byggs ut på ett helt annat sätt. Är det någon rim och reson i det här? Borde man inte stimulera kommunerna till att satsa på en utbyggnad av barnomsorgen, både den kvantitativa och den kvalitativa, i stället för att göra som nu och stoppa både den kvalitativa och den kvantitativa utbyggnaden?
Herr talman! Det är ändå viktigt, även när vi är i debatt, att man håller sig till verkligheten. Och verkligheten är ju att inom den begränsade ram för utbyggnad av kommunal verksamhet, som över huvud taget är samhällsekonomiskt möjlig, kommer barnomsorgen främst. Det gör att barnomsorgen faktiskt ökar även i år liksom också nästa år, trots den mycket kärva budgetbehandlingen i kommunerna. Detta är ett uttryck för hur viktig vi anser att barnomsorgen är. När jag talar om att man bör utnyttja resurserna bättre är det ju därför att utbyggnaden inte är tillräcklig för att tillgodose alla behov, och därför att vi vill vinna förståelse för att det måste satsas ökade resurser. Då menar jag inte att man skall ha större barngrupper eller någon schablonmässig överinskrivning. Jag försökte så tydligt som möjligt beskriva hur jag menar att man skall gå till väga, nämligen att personalen tillsammans med de berörda föräldrarna, förvaltningarna och politikerna skall gå igenom hur verksamheten är organiserad och på det sättet försöka åstadkomma ett bättre utnyttjande med bevarande av god kvalitet. Detta har i praktiken också gjorts, och jag tror att kunskap om det bör spridas till andra kommuner. : Jag noterade att Inga Lantz, även om hon lämnade sitt förord med tusen reservationer, var för att man skall försöka få in föräldrarna i barnomsorgsverksamheten. Jag har ingen färdig lösning hur det skall gå till men tycker att det är viktigt att försöka få barnomsorgen att fungera på detta sätt, så att det blir en hjälp i uppbyggandet av ett fungerande socialt nätverk. Det finns föräldrakooperativa daghem. Jag tror inte att vi kan kopiera dem i den kommunala verksamheten, men vi kan lära oss mycket av dem. Jag tycker att den utveckling av statsbidragen som Anita Persson beskrev — dvs. att den andel av kostnaderna som staten står för har minskat under årens lopp, därför att vi har haft konstruktionen med ett bidrag per plats — är det bästa argumentet från kommunal synpunkt för det nya statsbidragssystemet med ett fast procenttal. Det är också därför som kommunerna har stött den här uppläggningen. Jag skulle bara än en gång vilja säga att jag tar fasta på vad Anita Persson sade, nämligen att man i den här omgången inte vill ha med deltidsgrupperna. Jag tar detta som ett tecken på att hon inser att man i längden omöjligen kan hålla deltidsgrupperna utanför, då man har gått in för ett procentsystem. Jag hoppas att detta synsätt så snart som möjligt kommer att slå igenom också i socialdemokratiskt tänkande. Herr talman! De vänliga ord som Göran Karlsson sade ber jag att få återkomma till, om någon ger mig tillfälle till ytterligare en replik.
Herr talman! Vi är ju inte heller, Gabriel Romanus, emot ett procenttal, utan anser att det är mycket bra, om man kan införa ett sådant. Det är också administrativt enkelt. Men man skall inte välja ett så lågt procenttal att kommunerna förlorar stora summor på det. Det är detta som vi vänder oss emot och därför vill vi att det skall införas ett nytt statsbidragssystem. Deltidsförskolan bör vi ju inte prioritera nu, då vi inte har så stora resurser. Får vi en gång en mycket bra samhällsekonomi, är det möjligt att deltidsförskolorna kan tas med. Jag är mycket orolig med anledning av det nya statsbidraget. Det har inte slagit igenom ännu. Vissa kommuner fortsätter att bygga ut daghemmen, men de kommuner som nu har satt i gång med den ekonomiska långtidsplaneringen har tagit hänsyn till det beslut som riksdagen har fattat. Detta innebär att man skär ned på daghemsutbyggnaden och satsar på enbart familjedaghem. Det här är mycket tragiskt för alla barn som står i kö, eftersom vi vet — och det har ju också Gabriel Romanus sagt tidigare — att daghem är tryggt och pedagogiskt bra för barnen.
Herr talman! Gabriel Romanus säger att vi har en begränsad ram. Många utredningar har framhållit att det är lönsamt att bygga bort daghemsbristen, och det säger ju också den senaste utredningen, Kommunförbundets, som kom för bara ett par månader sedan. Vad säger Gabriel Romanus om det? Man tjänar 81 000 kr. per år och plats. Då kan man inte använda argumentet att det inte finns pengar till det här. Dessutom tycker jag att verksamheten är bra, för barnens egen skull. Egentligen skulle man inte behöva ta till sådana här siffror för att bevisa att det faktiskt går att ordna saken. Vi har en kö på hundratusentals barn. Vi har ett stort dolt behov. Man har räknat ut — jag är inte säker på om det var i den stora barnomsorgsundersökningen eller om uppgifterna kommit fram genom social forskning — att vi 1985 kommer att ha ett behov av 400 000 platser för förskolebarnen och av lika många platser för skolbarnen. Det finns i dag runt 150 000 daghemsplatser och mycket färre fritidshemsplatser. Det är väl ingen nyhet för Gabriel Romanus att nedskärningar görs. Dels görs nedskärningar i fråga om de planer som man håller på att göra upp ute i kommunerna, dels är det klart bevisat i en utredning att av det man planerade för 1982 kommer bara hälften att byggas. Det är klart att det är fråga om nedskärningar, och dessa är direkta effekter av de beslut som fattats här i riksdagen, på regeringens inrådan — nämligen att 200-300 milj.kr. skall dras undan ute i kommunerna för barnomsorgen. Självfallet ger det effekter, tillsammans med de övriga nedskärningar som kommunerna tvingas göra. Man är redan nu på en sådan nivå att det inte tillåts några svackor därunder. Det är inte fråga om en utökning, det är fråga om att i bästa fall hålla ställningarna. Det här är en väldigt dålig utveckling för barnomsorgen, för barnen, för personalen och för föräldrarna. Jag tycker inte att det finns någon rim och reson i resonemanget — man har långa köer, man har utbildad personal och man skulle kunna stimulera byggnadsverksamheten. Arbetslösheten kostar ju enorma summor. Om SFL:s beräkningar i fråga om arbetslösheten är riktiga, kommer det här att kosta staten oerhört mycket. En arbetslös kostar staten lika mycket som den lön som han eller hon skulle ha uppburit. Det finns alltså ingen rim och reson i resonemanget, förutom att ungarna mår dåligt av den här politiken.
Herr talman! Som Göran Karlsson nämnde övergår jag till annan verksamhet i och med den här debattens slut. Jag skall därför nu ännu en gång försöka ta fasta på det som vi är ense om. Anita Persson och jag tycks vara ense om att deltidsförskolan är en bra verksamhet och att det därför, i varje fall på lång sikt, är viktigt att den också får stöd. Dessutom tror jag att man kommer att finna — om man skulle försöka återinföra det gamla statsbidragssystemet, där nu deltidsgrupperna skiljs ut — att det blir väldigt svårt. Ann-Cathrine Haglund och jag är ense om att barnmiljörådets uppgifter är viktiga och att det är av värde att de utförs. Jag skulle här bara vilja tillägga att jag inte tror att det blir billigare att lägga över uppgifterna på socialstyrelsen. Inga Lantz och jag är ense om att daghem är bra för barnen, att de skall vara till för barnens skull, att daghem dessutom inte är någon ekonomisk belastning utan att de är lönsamma — om man nu vill använda det ordet. Det jag också skulle vilja säga är att förhållandena ekonomiskt sett naturligtvis inte blir sämre av att man med bevarad kvalitet, med samma personal och lokaler, kan få in fler barn. Därmed blir den s.k. lönsamheten ännu bättre. Men jag vill understryka att det skall ske med bevarad god kvalitet. Låt mig sedan, herr talman, få tacka inte bara dem som har deltagit i den här debatten utan också dem som har deltagit i andra familjepolitiska debatter som jag har haft nöjet att vara med om här i kammaren. De har varit mycket stimulerande. Ett särskilt tack vill jag rikta till socialutskottets ordförande Göran Karlsson för ett mycket gott och nära samarbete, som det har varit ett nöje och mycket utvecklande för mig att delta i.

Herr talman! De som hittills har deltagit i denna debatt har på litet olika sätt beskrivit dagens situation när det gäller familjepolitiken. Som en kort sammanfattning vill jag påstå att det aldrig någonsin i Sverige har utgått ett sådant ekonomiskt stöd till barnfamiljerna som det i dag gör. Tanken inför framtiden är att stöd skall utgå också fortsättningsvis. Familjepolitikens mål är att åstadkomma goda förutsättningar för människor att skapa en familjesituation där alla familjemedlemmar får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Familjens situation har förändrats under de senaste årtiondena. Flergenerationsboendet under det gamla bondesamhällets tid erbjöd många fördelar. Den äldsta generationens kunskaper kom till nytta för mellangenerationens arbetsuppgifter. Barntillsynen löstes också ofta genom den äldre generationens medverkan. Barnen kunde i denna samhällstyp leva nära den erfarenhet de äldre delade med sig av och det arbete föräldrarna deltog i. Naturligtvis innebar denna boendeform även problem. Relationer människor emellan löper inte friktionsfritt. Familjen under 1960 och 1970-talen bestod ofta av far, mor och två eller tre barn. Boendet var skilt från arbetsplatserna. Kontakterna med faroch morföräldrar skedde sporadiskt. Bostadsområdena växte upp i rasande takt. Närhet till natur och anhöriga fanns ej. Isolering var ofta fallet. Inte minst folkomflyttningen bidrog till den rotlösheten. Kvinnors inträde i arbetslivet blev allt tydligare. Barnomsorgen fungerade inte bra. Hur ser då situationen för dagens familj ut? Kvinnor förvärvsarbetar i dag i allt större utsträckning. Utbildning till ett yrke medför helt naturligt att man ser det som väsentligt att man också får arbeta inom yrket. Familjebildandet består i allt högre grad av samboende. Kvinnans ålder när det första barnet föds är relativt hög, ca 25 år eller mer. Samboendet bryts allt oftare. Likaså upplöses äktenskapen allt oftare. Få barn föds i dag i vårt land. SCB har i en stor undersökning frågat 5 000 kvinnor om skälet till att de väljer att föda barn eller avstår från att föda barn. Hela 95 96 av kvinnorna instämde i påståendet att barn är en av meningarna i livet. Hela 97 90 av de yngsta kvinnorna, de i åldern 20-24 år, hade barn eller svarade att de troligen kommer att skaffa sig barn. Kvinnor planerar i dag för två barn. Kvinnor med ett barn är betydligt mer positiva till att skaffa ytterligare barn än kvinnor som har två eller tre barn. Det är ”mera lagom” med två barn, ansåg många. Att skaffa barn är trots allt inte bara en angelägenhet för kvinnor. Därför följer SCB också upp denna intervjuundersökning med en liknande riktad till männen. Icentermotion 1981/82:1587 framförs krav på en analys av orsakerna till de låga födelsetalen de senaste åren samt förslag på åtgärder för att vi skall komma till rätta med situationen. Nu håller SCB på att sammanställa sitt undersökningsmaterial och drar då även slutsatser grundade på de uppgifter som man samlat in. Detta material kommer att tillställas regeringen, så att den kan vidta nödvändiga åtgärder. Med detta anser vi att våra krav i motionen har tillgodosetts. Barnens miljö — vår samhällsmiljö — är ibland barnfientlig. Moderata riksdagsmän kräver i en motion att barnmiljörådet skall läggas ner. Man ser det som en besparingsåtgärd. Att socialstyrelsen skulle ta över barnmiljörå dets uppgifter innebär väl att det även där krävs personal som sköter dessa uppgifter. Det medför på sikt ingen besparing. Vi anser att det enda organ som detaljerat ser till barnens miljö och förebygger olycksfall m.m. har en stor uppgift att fylla. Det kan inte vara en besparing att ta bort det organ som har till uppgift att försvara och bevaka barnens miljö. Vuxnas miljö bevakas ju noggrant. Barnmiljörådet verkar för en samordning av samhällets förebyggande insatser inom barnsäkerhetsområdet. Detta sparar även pengar genom minskade sjukvårdskostnader och, inte minst, genom att man förebygger invaliditet i framtiden. Utskottet kan därför inte tillstyrka den motionen. I ett samhälle där vuxnas relationer blir allt kortvarigare, där äldre tiders föräldrarelationer är avlägsna både rumsligt och i tid, ställs även stora krav på samhället för att ge barren en trygg tillvaro. Relationsproblem måste naturligtvis bearbetas. Krav från olika håll, yrkesliv, boende och materiell välfärd har inte givit harmoniska människor. God livskvalitet är ett begrepp somi sig rymmer en ny dimension. Förändringar i samhällets sätt att fungera, närhet mellan arbete och boende, kontakt med äldre generationer, gemenskap med grannar — är inte det sätt att skapa bättre förutsättningar för att människor skall våga skaffa barn och sedan orka med att sköta och fostra barn? En god kommunal barnomsorg, som finns att tillgå när föräldrar förvärvsarbetar eller studerar, är också viktig för att komplettera familjens barnomsorg. Möjlighet till vuxenkontakter i en öppen förskola när man själv väljer att vårda sina barn i hemmet är positivt. Deltidsförskolan ger glesbygdsbarn och barn till hemarbetande stimulans och gruppträning. De nya förenklade reglerna för den kommunala barnomsorgen ger större möjlighet för kommunerna att utnyttja befintliga resurser, och detta har hälsats med glädje ute i kommunerna. Det är inte enbart centralt fastställda normer om ytor och personaltäthet som borgar för god barnomsorg. Under den tid som vi haft en intensiv utbyggnadstakt i den kommunala barnomsorgen har en mängd erfarenheter vuxit fram ute i kommunerna, och de är en garanti för fortsatt god kvalitet. Statsbidragssystemets utformning jämställer alla kommunens insatser inom barnomsorgen, även fortbildningen, och det är positivt. I dag väljer kvinnor i stor utsträckning att arbeta på deltid. Ansvar för hem och hushållsarbete ligger fortfarande till största delen hos kvinnor. Det finns även ett önskemål från många föräldrar att själva kunna vårda sina barn under barnens tidiga levnadsår. Tyvärr saknar många ekonomiska förutsättningar att välja det alternativet. Den särskilda föräldrapenningen ger föräldrar möjlighet att under tre månader —- månaderna 10-12 — välja att vårda barnet med en ersättning av 37 kr. per dag, lika för alla. Alternativt kan den ersättningen utgå om man väljer att avstå från förvärvsarbete fram till dess barnet fyllt åtta år. Vid nedsättning av arbetstiden utgår även denna vårdnadsersättning. Familjeekonomiska kommittén utreder f. n. möjligheten att förstärka flerbarnsfamiljernas ekonomi och även småbarnsföräldrarnas möjlighet till ekonomiskt stöd för en vårdinsats. Socialutskottet hänvisar till den familjeekonomiska kommittén när det gäller krav på vårdnadsersättning och stöd till flerbarnsfamiljer. Detta betraktar vi från centerpartiet som ett svar på de motionskrav vi ställt i vår familjepolitiska motion. Möjligheter till kontakter generationer emellan är, som nämnts, ofta små. Pensionärer utgör här en resurs och är ett uppskattat inslag i barnomsorgsverksamheten. Fadderverksamhet på daghem prövas f. n. av Röda korset. Alla som känner till Röda korsets tidigare pionjärarbete, exempelvis med hemsamariter, barnsamariter och matdistribution till pensionärer, har även nu förhoppningar om att denna fadderverksamhet med pensionärer i barnomsorgen fyller ett behov. Verksamheten är väl värd att uppmärksammas och är ett försök att skapa kontakt mellan generationerna. Även från kommunalt håll visas i dag intresse för att bygga på det initiativet. Det vore naturligtvis önskvärt med en fortsatt snabb utbyggnad av den kommunala barnomsorgen. Tyvärr medger f.n. inte den ekonomiska situationen detta. Trots det sker faktiskt en utbyggnad. Andra vägar för att klara barnomsorgen måste nu prövas. Diskussionen om innehållet i barnomsorgen kanske löser en del av problemen. Den dialogpedagogik som i dag tillämpas är synnerligen personalkrävande, och där är det tänkbart att man genom en annorlunda gruppindelning kan ge barn i åldern från sex år en mera strukturerad omsorg. Det ligger då nära till hands att föreslå en tidigare skolstart som en lösning på det problemet. Även denna fråga är under utredning, och det utredningsresultatet bör kunna ge en vägledning för fortsatt planering. Det pågår alltså ett intensivt arbete med att klara de barnomsorgskrav som föreligger och att samtidigt ge familjerna möjlighet att själva vårda sina barn. Valfriheten är viktig för familjernas del, och den fulla valfriheten nås först när den kommunala barnomsorgen täcker efterfrågan och när barnfamiljerna även får en ekonomisk ersättning för sin vårdnadsinsats. Med detta vill jag, herr talman, yrka bifall till hemställan i socialutskottets betänkande nr 41 och avslag på de till betänkandet fogade sju reservationerna.

Herr talman! Jag har vid flera tillfällen redan sagt att det är viktigt att verka för en god miljö för barn och för barns säkerhet. Men vi moderater anser att en samordning av de insatser som skulle kunna behövas kan klaras av socialstyrelsen. Många har ansvar för barns miljö och säkerhet. Det har föräldrarna, förskolan, skolan och kommunerna. Barnen måste få växa upp i en god miljö, och deras säkerhet måste beaktas. Den eventuella samordning som kan behöva ske kan som sagt klaras av socialstyrelsen. Det sägs också i budgetpropositionen att omorganisationen till egen myndighet för barnmiljörådet har inneburit betydande ökningar av arbets uppgifterna vad gäller såväl verksamhet som administration. Detta bekräftar att när man omorganiserar ett organ till egen myndighet, så medför det ofta en ökning av administration och kostnader.
Herr talman! Jag tror att det förhållandet att barnmiljörådets verksamhet har utökats också beror på att det finns ett stort behov av den verksamheten. Jag ser det som väsentligt att man får fortsätta det påbörjade arbetet och ser det inte som någon fördel att i ett uppbyggnadsskede överföra rådets arbetsuppgifter till socialstyrelsen, där man i dag är utsatt för en speciell press, eftersom man skär ner rätt påtagligt i organisationen. Med detta, herr talman, tycker jag att den argumentation och den debatt som har förts omkring barnmiljörådet kan anses vara avslutad.
Herr talman! Risken är att man underlåter att på andra områden verka för barns miljö och säkerhet och hänskjuter det hela till barnmiljörådet. Jag tycker att det är viktigt att alla krafter i samhället verkar för god miljö för barnen och för deras säkerhet. Det är ett ansvar som vilar på oss alla. Den eventuella samordning som behövs kan, som jag sade, klaras av socialstyrelsen.

Herr talman! De rättigheter på det sociala området som arbetarrörelsen har erövrat i sin kamp för bättre levnadsvillkor utsätts för öppna angrepp av borgerligheten. Det är fråga om angrepp på en bred front. Pensionärerna har fått det sämre. Avgifterna inom sjukvården har höjts. Vårdresurserna tunnas ut. Planerna på en utbyggd barnomsorg saboteras. Attacker riktas också mot den nödvändiga sociala verksamhet som kommuner och landsting bedriver. De sociala försämringarnas politik måste bekämpas och ersättas med en medveten och planmässig utbyggnad av den gemensamma sektorns sociala verksamhet. Det är på så vis vi skulle kunna skapa förutsättningar för fler arbeten och för en förbättrad samhällsekonomi. Detta är också en kamp för social rättvisa. Här råder alltså en nära nog fullständig oenighet, oavsett att det är valår, Gabriel Romanus.

Det gäller även de områden som diskuteras i det nu aktuella betänkandet. Det skulle visserligen inte alls ta emot för mig att utanför den här kammaren önska Gabriel Romanus personligen lycka till i hans nya befattning, men här pågår ju nu en politisk debatt, och den gäller betydligt viktigare ting än att Gabriel Romanus inom kort skall bli högste chef för brännvinsförsäljningen i Sverige. Vpk kräver i motion 562 att en höjning av barnbidragen påbörjas. Denna skall enligt vårt förslag inriktas mot värdesäkrade barnbidrag till 25 26 av basbeloppet. I en första etapp under budgetåret 1982/83 förordar vi i motionen en höjning till 20 26 av basbeloppet. Det skulle ge ett barnbidrag på 3 560 kr. per barn och år. Statens kostnad för denna första reformetapp under det förestående budgetåret uppgår till 945,8 milj.kr. Vpk bedriver ingen överbudspolitik och inte någon ansvarslös ekonomisk politik. Vi har ett sammanhängande alternativ till regeringens statsbudget, där vi också anvisar finansieringen. Vi utgår från att statsbudgeten måste inriktas på tre huvuduppgifter: att bekämpa arbetslösheten, att förbättra folkmajoritetens levnadsstandard och att försvara de sociala rättigheterna. Det innebär en samhällsekonomisk expansion, och sammantaget utmynnar vårt budgetalternativ i en ökning av budgetens underbalansering med 5,3 miljarder kronor.

Vi menar att vårt alternativ är ett sätt att ge samhällsekonomin en aktiverande injektion. Vi menar att vårt budgetalternativ också innebär en politik som skapar arbete. Det är nödvändigt med en sådan politik, om vi vill börja marschen ut ur krisen. Vi har här ett helhetsperspektiv som utgår från uppfattningen att det också finns kvalitativa skillnader mellan olika slags politik — inte bara kvantitativa. Det går alltså inte att bara mekaniskt jämföra utgiftsoch inkomstposter — den ekonomiska politiken har också sina syften och sin dynamik. De borgerliga regeringarna har lyckats väl med att omfördela till förmån för sina egna klassintressen. Deras politik har accepterat den ökande arbetslösheten och lyckats med den påtagna uppgiften att pressa ned realinkomster och sociala rättigheter för folkflertalet, för löntagargrupperna. Vpk:s politik har ett långsyftande perspektiv. Men vi behöver för dagen inte utvidga denna debatt. Vår helhetssyn leder fram till en rad konkreta förslag, som sammantagna innebär en mer expansiv ekonomisk politik än den borgerliga regeringens politik. Nu har i och för sig redan viktiga delar av vpk:s samlade alternativ diskuterats och nedröstats i riksdagen. Kvar står bl.a. några konkreta krav som berörs i det betänkande vi nu behandlar. Vi har dock inte anledning att inte stå fast vid kravet på en höjning av barnbidraget till 20 96 av basbeloppet. Det är en social rättvisefråga, och utskottets talesmän i debatten har inget att vinna på att här återkomma till de kära klyschorna om vänsterpartiet kommunisternas överbudspolitik. Om ökade barnbidrag i enlighet med vpk-motionen skulle kosta 945,8 miljoner, så skulle t.ex. en 10-procentig omsättningsskatt på aktieoch värdepappershandeln — som vpk också har föreslagit — kunna inbringa 2,5 miljarder kronor i ökade inkomster till staten. All aktieoch värdepappershandel vid börsen är i dag fri från indirekt skatt. Anser utskottets företrädare och borgerligheten i övrigt att detta är rättvist? Skall barnfamiljerna drabbas av att kapitalägarna går fria från en skatt som betalas i alla likvärdiga sammanhang? Vpk bedriver ingen överbudspolitik.

Genom engångsskatten skulle regeringen också kunna lämna ett litet bidrag till en politik som bekämpar en inflationsdrivande spekulation. Så till vpk:s motion 2139, som också berörs i detta betänkande och som gäller bosättningslånen. Vpk har redan från början motsatt sig avveckling av bosättningslånen och föreslår därför i motion 1625 om bostadspolitiken att de skall återinföras. Vi menar att bosättningslånen måste återinföras och förbättras i förhållande till vad de var. Återinförda bosättningslån bör anpassas till kostnadsutvecklingen genom att högsta lånebelopp höjs från 10 000 till 20 000 kr. Det är i detta sammanhang anmärkningsvärt att regeringen och riksdagsmajoriteten under förra året aldrig lyssnade på den sakligt tunga kritik som framfördes från riksbanken och dess anställda. Avvecklingen av bosättningslånen ger ju ingen reell besparing utan leder tvärtom till ökade utgifter för samhället. För budgetåret 1981/82 anslogs 80 milj.kr., och de gjorda beräkningarna visade att det under samma tid skulle flyta in 80 milj.kr. till statskassan, medan räntan på dessa 80 milj.kr. därutöver skulle ge staten ytterligare 25 milj.kr. I sin iver att åstadkomma försämringar för landets låginkomsttagare väjer regeringen och riksdagsmajoriteten alltså inte ens för att godta en förlust för statskassan på 25 milj.kr. Tala om att låta ideologin gå före samhällsekonomin! Slutligen, herr talman, berörs i föreliggande betänkande vpk:s motion 1126 om behörighet för tjänstgöring inom barnomsorgen, en motion som det fallit på min lott att tala om. Nu har det ju alldeles nyss förts en debatt om barnomsorgen, dess kvalitet och kvantitet, utbyggnad och normer. Inga Lantz har redogjort för vpk:s alternativ på dessa områden. Vpk är t. v. det enda parti som värnar om förbättrad kvalitet och vidhåller kravet på att tidigare beslutad utbyggnad av barnomsorgen skall genomföras. I motion 1126 är det fråga om den allmänna behörigheten. Vpk anser att denna allmänna behörighet nu måste börja gälla. Den personal som i dag arbetar utan formell utbildning inom barnomsorgen måste enligt vår mening erbjudas utbildning med full lön under utbildningstiden. Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk-motionerna 562 och 1126. När det gäller frågan om bosättningslånen tillgodoses vpk-motionens krav helt i reservation 3 av Göran Karlsson m.fl., varför jag även yrkar bifall till denna reservation.
Herr talman! Om Raul Blächer hade lyssnat på mitt första inlägg, hade han fått klart för sig att vi inte håller med de borgerliga om deras politik. Vad jag sedan sade till Gabriel Romanus hör inte till den saken, utan jag uttalade där en ärlig mening om hans insatser inom politiken, där han är en gentleman. Sedan måste jag säga att vi sällan hört en sagoberättare av större mått än Raul Blächer. Han står och säger i kammaren att vpk inte för någon överbudspolitik. Vad har ni annat för någonting att bjuda på?

Herr talman! Om Göran Karlsson hade lyssnat till mitt första inlägg hade han fått klart för sig på vilket sätt och med vilka argument jag bestrider beskyllningarna mot vpk för en överbudspolitik. Vi har utformat en alternativ ekonomisk politik, och där finns också resonemang om vad en arbetsskapande, expansiv politik leder till. Jag kan också rekommendera Göran Karlsson att läsa vad en honom kanske närstående ekonom, Sven Grassman, skriver. Han beskriver det perspektiv som socialdemokratin tillsammans med borgerligheten tyvärr har gått med på, den verklighetsbild som Göran Karlsson tydligen fortfarande är talesman för. Sedan till Göran Karlssons första inlägg: Jag kan i och för sig förstå berömmet för Gabriel Romanus gentlemannamässighet. Göran Karlsson berömde emellertid också Gabriel Romanus för hans tal om solidaritet. Men med den politik som regeringen för och har fört är det inte fråga om någon solidaritet när det gäller barnomsorgen. Det är kvalitativa försämringar och neddragningar av utbyggnadsmålen. Och där finns en stor och avgörande skillnad. Gabriel Romanus talade — väl att märka — om en bred politisk enighet om hela socialpolitiken. Då får jag fråga Göran Karlsson om han deltar i denna breda politiska enighet.
Herr talman! Raul Blächer får skilja på sak och person. Isak delar jag inte Gabriel Romanus allmänna inställning när det gäller det betänkande vi nu behandlar. Där har vi reserverat oss — om Raul Blächer har sett det. Sedan blir det inte bättre hur mycket Raul Blächer än säger i talarstolen: vpk för ändå lika mycket en överbudspolitik. Det går helt enkelt inte för folk att tro på vpk.

Herr talman! I det aktuella utskottsbetänkandet behandlas två motioner med mig som motionär. Den första motionen, 1747, gäller huvudmannaskapet för förskolan. I den motionen har det föreslagits att Förskola-skola-kommittén får ett tilläggsdirektiv att överväga förskolans överförande till samma huvudman som grundskolan. Frågor som gäller samverkan mellan förskola och skola har under senare tid kommit alltmer i förgrunden. Det gäller skoldebatten och i fråga om motioner och politiska åtgärder. Ett hinder för samverkan är de skillnader i arbetssätt och metoder som växt fram under ledning av skilda huvudmän. År 1981 tillsattes Förskola-skola-kommittén med uppgift att belysa samverkan mellan förskola och skola. Kommittén har senare fått i tilläggsdirektiv att förutsättningslöst överväga föroch nackdelar med en sänkt skolpliktsålder. Om skolgången blir obligatorisk för sexåringar — de som nu går i obligatorisk förskola — måste frågan om huvudmannaskapet lösas. Oavsett om skolpliktsåldern sänks eller ej är frågan om huvudmannaskap en angelägen fråga. En växande samverkan och integration torde klart underlättas om de båda skolformerna lyder under samma huvudman. Jag har begärt att riksdagen skall ge tilläggsdirektiv till denna kommitté. Motionen har blivit avstyrkt, men jag förutsätter att kommittén ändå inte kan komma förbi denna synpunkt. Den andra motionen, som jag har avgett tillsammans med flera andra, gäller grundvärderingar för förskolan. Det har förts och pågår en debatt i landet. Och riksdagen uttalade sig föregående år om vikten av klarare vägledning för den pedagogiska verksamheten i förskolan och uppmanade socialstyrelsen att fortsätta med att konkretisera förskolans målsättning. Socialstyrelsen utgav som ett led i detta 1981 arbetsplanen Förskolans pedagogiska verksamhet — mål och inriktning. Ett av de fem ämnesblocken i denna plan är omvärldsorientering, där momentet etik ingår. Frågan om behovet av en klarare etisk målsättning och tydligare anvisningar för hur barns livsfrågor skall besvaras har emellertid enligt vår mening ännu inte fått en tillfredsställande lösning. Då riksdagen 1973 antog förskolelagen förutsattes att livsåskådningsspörsmål skulle behandlas i förskolan och barnens livsfrågor positivt besvaras. Samtidigt uttalades farhågor för att personalen kunde överföra ensidiga värderingar på barnen. Det är ofrånkomligt att dessa farhågor på många håll besannats. Det är här inte bara fråga om ett aktivt överförande av åsikter; också ett undvikande att ta upp livsfrågor enbart därför att personalen saknar utbildning i dessa frågor innebär en påverkan. Behovet av klarhet och beredskap på detta viktiga område ökar, när allt fler invandrarbarn går i förskolan. De kommer med sociala, religiösa och kulturella värderingar som skiljer sig från det omgivande svenska samhällets. Vid det stora grundskolebeslutet framstod det som angeläget att alla föräldrar med samma förtroende skulle kunna sända sina barn till skolan. Man lade vikt vid att formulera en grundvärdering som alla med en demokratisk grundsyn kunde acceptera och som ägde tillräcklig pregnans. Denna grundvärdering uttrycktes på följande sätt: ”Skolan skall därför utveckla sådana egenskaper hos eleverna som kan bära upp och förstärka demokratins principer om tolerans, samverkan och likaberättigande mellan människorna.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 Men varför då inte också göra klart för både föräldrar och personal i förskolan att dessa högtider har sin grund i respekten för sanning och rätt och att ärligheten, i all sin ensidighet, är en etisk värdering, som bör främjas? Kan ärligheten främjas bättre och enklare i förskolan än genom att grundskolebeslutet, såsom vi återgett det, även förankras i den konkretisering av förskolans målsättning som utskottet efterlyser? Motionärernas hemställan under mom. 1 torde kunna stödjas av alla medlemmar i denna församling. Ett sådant stöd i form av ett beslut skulle stärka de krafter inom barnomsorgen som arbetar för en ny generation samhällsmedborgare, för vilka snatteri och skattefiffel är någonting lika felaktigt, som man därför klarar upp om man — såsom mänskligt är — råkar handla fel, eftersom man förankrat sin tillvaro i sanning och rätt. Jag ber att få yrka bifall till motion 2094.

Herr talman! I motion 549 har Ewy Möller och jag tagit upp problemet att deltidsförskolan på sina håll tenderar att helt uppslukas av daghemsverksamheten. Det har blivit allt vanligare att daghemmen organiseras i syskongrupper med barn i varierande åldrar från 1 och ända upp till 12 år. Syskongruppsindelningen har fördelar på så sätt att små barn lär av sina äldre kamrater och att de äldre lär sig att ta hänsyn och ta ansvar för de yngre — i väl fungerande grupper. Det finns också exempel på att syskongrupper med den här spännvidden i åldrar inte fungerar särskilt väl. De äldre barnen vill söka sig till jämnåriga, vägrar inte så sällan att gå till sitt ”dagis” — och den här dagisvägran kan uppträda redan i sexårsåldern. Den tendens som vi velat peka på — nämligen att deltidsförskolan, särskilt i storstadsområdena, uppslukas av daghemsverksamheten — för det onda med sig att sexåringarna inte får möjlighet till en ålderssammanhållen pedagogisk träning inför skolstarten. Det bör enligt min mening i stället vara en strävan att närma deltidsförskolans verksamhet till skolans för att bl.a. åstadkomma en mjuk och odramatisk intagning i årskurs 1 och, för dem som inte visar sig skolmogna, en återgång till deltidsförskolegruppen. Det statsbidrag som nu utgår som ett procentuellt bidrag till de kommunala kostnaderna för all barnomsorgsverksamhet inkl. deltidsförskola och öppen förskoleverksamhet möjliggör en förbättrad deltidsförskoleverksamhet och gynnar de glesbygdskommuner som inte har vare sig anledning eller ekonomiska möjligheter att satsa ytterligare på utbyggnad av daghemmen. I stället väljer man där att erbjuda andra former av barntillsyn, ofta i en kombination med deltidsförskola. Herr talman! Deltidsförskolan, den förskoleverksamhet som kommunen har en obligatorisk skyldighet att anordna, är en oerhört värdefull, ja nödvändig, verksamhet för barnet året före skolstarten. Syftet med motion 549 är att peka på den risk som föreligger att avsikten med deltidsförskolan förfuskas och att sexåringarna på sina håll går miste om den ålderssamlade gruppverksamheten, träningen inför första skolåret. Svaret på motionen är både utförligt och positivt. Jag yrkar bifall till de moderata reservationerna och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Vpk-motion 1115 om arbetsmiljön inleds med följande ord: ”Förut var jag i lastningen men jag kunde inte stanna för gaserna. Det gick inte. Ögonen tårades för jämnan. Det rann ur näsan. Var det riktigt mycket gas kände man hur man tappade känseln i läpparna också. Hur det vitnade och liksom dog. Spottade svart gjorde man jämt, det hör liksom till. Oftast var man så trött efter jobbet att man somna till i bussen hem.” Så berättade en gruvarbetare om dieselavgaserna för en journalist som 1970 sammanställde röster och dokument från den stora gruvstrejken 1969-1970. Det var inte första gången som arbetare och fackföreningar protesterade mot dieselavgaser och klagade över hur nonchalant man gått till väga mot arbetarna. Vpk har i riksdagen under årens lopp krävt att dieseldrift i slutna arbetsutrymmen skall förbjudas. Men varje år har riksdagen hemställt att riksdagen icke skall införa förbud, och så även i år. År 1981 presenterades en stor studie av svenska skorstensfejare, vilken visade en kraftig överdödlighet i cancer, hjärtsjukdomar och lungsjukdomar. Skorstensfejarna har varit utsatta för förbränningsgaser med många kemiska föreningar gemensamma med dem som finns i dieselavgaserna. Dieselavgaserna har visat sig ge ”positivt utslag” i olika cancertestsystem. Opinionen för att begränsa alla former av utsläpp av förbränningsgaser har under senare år fått ytterligare stöd. På arbetsmiljöområdet har vpk även noterat att den huvudregeln nu gäller att asbest är förbjudet, detta efter många års opinionsarbete av vpk, 59 fackföreningsrörelsen, forskare och många andra. Det finns skäl att tro att också dieseldrift i slutna utrymmen kommer att förbjudas, när opinionsarbetet har fått tillräcklig tyngd. Därför återkommer vpk med de krav på arbetsmiljöområdet som tidigare avslagits av riksdagen. Vi menar att det ligger allvar bakom arbetsmiljökravet. Det rör sig inte om något publikfrieri. Vi fortsätter enträget att ställa krav även inom riksdagshusets väggar, trots att vi vet att det är opinionen ute i landet som kommer att bestämma det slutgiltiga resultatet. Jag kommer att helt kort beröra vissa delar av vpk-motionerna, men vill ändå först utgå ifrån konstaterandet att man har upplevt att det efter 1970 inträtt en försämring av arbetsmiljön. Framför allt gäller detta för LO-arbetarna. 27 70 av LO-medlemmarna anser sig nu ha råkat ut för ohälsa på grund av dåliga arbetsförhållanden mot 20 96 år 1970. Man pekar på den ökade stressen. Det finns allt flera orsaker till att man upplever situationen på detta sätt. Förmodligen har vi underskattat betydelsen av de totala effekterna när det gäller arbetsmiljön. Det är ofta kombinationen av högt arbetstempo, buller, psykisk press och giftiga ämnen som slår ut folk på arbetsplatserna och skapar olust. Även medvetenheten om en farligare arbetsmiljö bidrar till att man upplever arbetsmiljön på ett annat sätt. Arbetsmiljön i sin helhet försämras och utslagningen ökar, därför att arbetsmiljökampen försvåras genom industrins dåliga lönsamhet. Denna läggs i botten när fackföreningarna försöker åstadkomma förbättringar. Jag skall beröra några förslag i vpk-motionerna. Det första gäller vetorätten angående löneformerna. Det gäller att förhindra löneformer när det är uppenbar risk för olycksfall. Vi anser att sambandet mellan olycksfall och arbetsprestationer är klart belagt. Därför bör ackordsarbete förbjudas. Utskottet svarar att det är en felaktig väg att gå. Det överensstämmer inte med den arbetsmiljölag vi har, och det vet vi. Den bygger ju på samverkan. Men det totala resultatet talar ändå till förmån för vår uppfattning när det gäller partsförhållandena. De som drabbas till följd av brister i arbetsmiljön måste nämligen ha större makt i sin hand för att kunna rätta till förhållandena och för att kunna försvara sig mot dåliga arbetsmiljöer. Det yrkandet har ett samband med andra yrkanden som vi har framställt ända sedan arbetsmiljölagen beslutades. Det är fackföreningarna som skall besluta när ett arbete som stoppats av ett skyddsombud får återupptas. Det är alltså de arbetandes bedömningar som skall ligga i botten. Jag vill framhålla att det är av oerhört stor betydelse att de fackliga organisationerna har mycket att säga till om. Betydelsen av arbetsmiljön är starkt begränsad, trots alla vackra ord om den psykosociala miljön. Det finns visserligen ett dokument från arbetarskyddsstyrelsen, Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön. Men det är där bara fråga om råd och rekommendationer. Det finns inga bindande regler. Det ärt.o.m. så att när detta dokument skulle ges ut så reserverade sig representanten för Svenska arbetsgivareföreningen. Det visar på klassinnehållet och partsinnehållet vad gäller den totala arbetsmiljön. I detta sammanhang bör även nämnas skiftarbetet, som skall minimeras, ensamarbete, det reella inflytandet över personalpolitiken, tillsättning av arbetsledning, löneformerna — som jag redan har berört — samt naturligtvis, och det är väldigt viktigt, rätten till ett arbete och det faktum att utslagning förhindras. Det kan bara ske genom en aktiv facklig kamp som får ett rejält utrymme. Därför har vi föreslagit att arbetarskyddsstyrelsen och yrkesinspektionsnämnderna skall ha kvalificerad majoritet från de fackliga organisationerna. Nu säger man från utskottets sida att det skulle skada arbetet. Jag är vidare mycket förvånad över att socialdemokratin har kunnat skriva under på formuleringen att i sista hand såväl det allmännas som arbetstagarnas och arbetsgivarnas intressen därigenom skulle skadas. Vi skall komma ihåg att LO och TCO, när lagen stiftades, i ett remissyttrande förordade en majoritet av fackföreningsrepresentanter i arbetarskyddsstyrelsen. Jag tycker att man borde vara litet mer vaksam från socialdemokratins sida på vad som skrivs i utskottsbetänkandena. Ett annat yrkande i vpk-motionen gäller de yrkesmedicinska klinikerna vid våra regionoch länssjukhus. De bör byggas ut snabbt, och det före 1985. Det som utlovats under hela 1970-talet ser inte ut att bli verklighet. Därför anser vi att en lag måste stiftas. Det vill man inte från utskottets sida. Med anledning av en socialdemokratisk motion skriver man att restriktiviteten är så stor när det gäller landstingens och kommunernas budget att det inte är möjligt. Det är inte realistiskt. Men man kan fråga sig vad som i dag är realistiskt på yrkesmedicinens område, när forskningsresurser och yrkesmedicin i stor utsträckning saknas. Det rimmar inte särskilt väl med realism. Vad sedan gäller företagshälsovården så har vi under en rad år försökt att framställa förslag som syftar till att förverkliga de målsättningar som nämns, nämligen att alla arbetare skall ha tillgång till företagshälsovård. Vi vill att det skall genomföras 1985. Landstinget skall vara huvudman, och landstingets personal skall sköta företagshälsovården, men ansvara inför en kommitté där fackföreningsmedlemmar är i majoritet. Utskottet säger nu att det är överens med oss om målet för utbyggnaden av företagshälsovården, men utskottet vill naturligtvis inte ange någon exakt tidpunkt då målet skall vara uppnått. Då skulle ju företagshälsovården kunna bli en realitet. I stället skall man gå frivillighetens väg. Jag ställer återigen frågan: Vems frivillighet är det fråga om, när vi i dag har ett sådant partsförhållande att Svenska arbetsgivareföreningen utövar ett mycket stort tryck och motstånd? En annan del i vpk:s yrkanden är att de fackliga organisationerna och yrkesinspektionen skall erhålla den information från företagen som behövs för forskningsändamål. Vi vet att det i dag undanhålls mycket information om skadliga arbetsmiljöer. Av olika skäl vill man inte föra fram dessa fakta. Utskottet säger att forskarna bör ha denna information, men att forskarnas önskemål skall vägas mot den enskildes intresse av skydd för den personliga integriteten och mot företagets intresse att av konkurrensskäl bevara företagshemligheter. Här finns en motsättning, men det senare intresset får tydligen vara avgörande i en mängd frågor. Vi menar att det icke får vara så. De fackliga organisationerna, yrkesinspektionen och de som sysslar med forskning måste få tillgång till alla tillgängliga uppgifter för att kunna hävda arbetsmiljöintressena. Vi vill ha ett klart uttalande om detta. Något sådant vill tyvärr inte utskottet göra, utan det hänvisar till det MBA-avtal som har träffats mellan SAF, PTK och LO. Jag vill bara erinra utskottet om att detta avtal inte kommer att kunna ge oss större möjligheter än tidigare att rätta till de missförhållanden som i dag råder. När det gäller gränsvärdena kräver vi att de skall ha säkerhetsmarginaler. Gränsvärdet skall skydda mot lägsta kända nivå som misstänks ge akut eller kronisk skadlig påverkan, vilken skall anges. Utskottet säger på denna punkt att en ny lista angående hygieniska gränsvärden har kommit 1982 och att den skall revideras 1983. Samma frågeställning står kvar: Varför kan inte utskottet instämma i vår målsättning? Beror det på en värdering av de medicinska och ekonomiska aspekterna? Utfaller värderingen i så hög grad till de senares fördel att utskottet inte kan instämma i vår målsättning att gränsvärderna skall sättas med god säkerhetsmarginal? När det gäller asbest har vi fått en ny föreskrift. Enligt huvudregeln är användning av asbest i arbetslivet förbjuden. Men det finns ett undantag. Det gäller bromsbanden i bilar. Vi vill ha en plan för avvecklingen av asbest som material i bromsband. Socialdemokraterna har i sin motion angett en tidpunkt för när man inte längre skulle få använda asbesthaltiga bromsband. Socialdemokraterna har inte följt upp sin motion, men deras motionsyrkande sammanfaller väl med vpk:s motionsyrkande. Det som är oroande är att arbetarskyddsstyrelsen hela tiden säger att det är den internationella samverkan som skall bestämma vad vi skall göra. Den skall tydligen få vara helt avgörande. Jag får efter elva år gratulera utskottet och riksdagen. Nu har vi huvudregeln att användning av asbest är förbjuden, vilket alltså vpk krävde redan för elva år sedan. Men fortfarande är det problem med den asbest som redan finns och hanteringen av denna. Undantag får inte förekomma i så stor utsträckning som hittills har varit fallet. Det senaste exemplet har vi i Göteborg, där arbetsgivare och andra försöker använda asbest. Utskottet säger att asbesthaltiga bromsband skall förbjudas när det är praktiskt möjligt. Det vore mycket intressant att få höra om det är när det är praktiskt möjligt av praktiska eller av ekonomiska skäl. Utskottet avslutar med att det är den internationella utvecklingen som får vara avgörande. Och något importförbud när det gäller bilar som har asbesthaltiga bromsband kan utskottet inte tänka sig i framtiden. Därför är jag väldigt orolig för den frågan —- behandlingen kommer väl att ta lika lång tid som tidigare, när SAF-kapitalet och andra asbestintressen fortsätter sina påtryckningar. När det sedan gäller dieselanvändningen, som jag började med att ta upp, finns det nu senare forskningsresultat som visar ett klart samband mellan cancer och dieselavgaser. Utskottet hänvisar till att det pågår forskning inom arbetarskyddsstyrelsen, och jag gratulerar till det. Men det finns ju redan så mycket material som redovisar sådana resultat att det är motiverat att förbjuda dieselanvändning i slutna utrymmen, som en huvudregel, och försöka tvinga fram en annan utveckling. Varför kan man inte göra det? Varför kan utskottet inte bidra till en sådan utveckling? Dra litet lärdom av det som hände på asbestsidan! Motion 1117 har lagts fram som ett aktionsprogram mot hälsofarliga arbetsmiljöer, och den innefattar många av de delar som jag redan har presenterat. Jag vill bara påpeka att vi måste, om vi verkligen skall komma till rätta med utslagningen, som har sin grund i dåliga arbetsmiljöer, ta ett samlat grepp på dessa frågor och inte ta en fråga i taget. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till vpk-motionerna 192, 677, 1115 och 1117.

Herr talman!

Jag vill betona att det är ett enigt utskott som står bakom detta betänkande. Det är inte heller i stort några nya frågor som har aktualiserats eller något nytt som har framkommit genom motionerna, utan de här frågorna har varit föremål för långa debatter och många inlägg i denna kammare under de senaste åren. Utskottet har noggrant prövat innehållet och förslagen i motionerna. När det gäller yrkandena i den socialdemokratiska motionen 1589 av Olof Palme m.fl. har vi kommit överens genom skrivningar i utskottet. Jag kan som exempel nämna yrkanden när det gäller att komma till rätta med tandskador orsakade av arbetsmiljöfaktorer. Utskottet kräver nu att den frågan omedelbart skall utredas, vilket utskottet även ger regeringen till känna. Vidare finns det yrkanden om förbud mot asbest i bromsbelägg och friktionselement. De yrkandena finns i motioner från såväl vpk och socialdemokraterna som centerpartiet. Utskottet anser att målet för åtgärderna bör vara att asbestprodukter helt försvinner från arbetslivet. Utskottet hälsar därför med tillfredsställelse att asbest nu, enligt huvudregeln i arbetarskyddsstyrelsens nya föreskrifter, fr.o.m. den 1 juli i år inte får användas i arbetslivet. När det gäller undantaget för bromsbelägg och andra friktionselement vill utskottet uttala som sin mening att övergångstiden måste bli så kort som praktiskt är möjligt. Vi måste emellertid vara helt säkra på att industrin övergår till material, exempelvis när det gäller bromsbelägg, som är helt säkra ur trafiksäkerhetssynpunkt. Det gäller också att få fram ersättningsmaterial som inte är förknippade med andra eller ännu större hälsorisker än som är fallet med asbest. Beträffande de övriga vpk-yrkandena, som Lars-Ove Hagberg här i detalj har redovisat för kammaren, vill jag hänvisa till utskottets utförliga svar i de skrivningar som återfinns i detta betänkande. Dessa vpk-yrkanden har tidigare varit föremål för en omfattande debatt i kammaren, och för att spara kammarens dyrbara tid vill jag hänvisa till utskottets redovisning i betänkandet och till protokollen från tidigare debatter. Samtliga partier i utskottet står eniga bakom detta betänkande, och jag ber, herr talman, att få yrka bifall till socialutskottets hemställan i betänkande nr 42 på alla punkter.

Herr talman! Stig Alftin talade om riksdagens dyrbara tid. Det är också dyrbart att ha människor i dålig arbetsmiljö. Vi får väl göra en avvägning här, och som jag ser det måste den bli till fördel för den senare frågan just nu. Jag skall trots det inskränka mig till några korta kommentarer. Det verkar som om socialdemokraterna redan har tagit över huvudansvaret för arbetsmiljöfrågorna. Det lovar inte särskilt gott för framtiden efter den 19 september i år, eftersom de redan i det här läget har skrivit ihop sig med de borgerliga. I vilket fall som helst innebär det inte någon särskilt stor framgång för arbetsmiljöfrågorna. De här frågorna har varit uppe till behandling många gånger, men jag vill påminna Stig Alftin om att frågan om asbest var aktuell i elva år innan det blev något resultat av det hela. Det hade kunnat bli resultat mycket tidigare, om man följt förslagen från vpk och fackföreningsrörelsen och tagit hänsyn till forskarnas rön, men det ville man inte. Sedan vill jag säga att jag inte riktigt kan dela uppfattningen om vad socialdemokraterna har åstadkommit i utskottet. De skrivningar som socialdemokraterna uppnått angående sina yrkanden är allt bra knapphändiga. målet för åtgärderna i fråga om asbest! Det är ju redan tidigare fastlagt att asbest skall bort. Men fortfarande kvarstår den ekonomiska bedömningen i sammanhanget. Vi som har sysslat med detta vet vilka ekonomiska intressen som ligger bakom att man har kvar asbesten i bromsband. Vi vet vilka utländska intressen som försöker vara med här och som hindrar den internationella utvecklingen. Om vi skall vara föregångare och få fram en vettig linje att följa, då kan vi ju inte bara ställa upp ett mål, utan då måste vi göra någonting konkret. Jag tycker att det var bra att man i den socialdemokratiska motionen försökte precisera några tidsgränser. Där sades t.ex. att det skulle vara stopp för asbest i bromsbanden på bilarna hösten 1983 och att sex månader skulle gälla för byte av bromsband. Jag tyckte det var ett bra initiativ. Jag kan visserligen inte uttala mig om huruvida tidsgränserna som sådana var riktiga, men det var en bra mall som föreslogs. Det här har ni nu släppt, och nu är förslaget att åtgärderna skall vidtas så snart Torsdagen den som möjligt. Jag tycker uppriktigt sagt att det är litet svagt. Så här är det i fråga efter fråga. Jag får beklaga att arbetsmiljön inte heller efter den 19 september kommer att förbättras i någon nämnvärd grad.
Herr talman! När det gäller bromsbanden är vi minst lika intresserade som vpk. Men man måste faktiskt ta hänsyn till trafiksäkerhetsskäl, och man måste ha ersättningar som är fullgoda, så att man inte skapar problem som är ännu större och så att det inte blir ännu fler dödsolyckor. Lars-Ove Hagberg envisas med att gång på gång ställa en rad frågor, förslag och yrkanden om detta. Jag uppfattar det så, att vpk och Lars-Ove Hagberg vill tvinga fram lösningar på olika områden. Lars-Ove Hagberg kör då mer eller mindre huvudet i väggen och sätter sig på löntagarna och deras organisationer.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
Herr talman! Vad först gäller asbesten vill jag säga att de fackliga representanter, såsom skyddsombud och andra, som jag har kontakt med tycker att den här undantagsbestämmelsen i asbestanvisningarna är en skandal. Jag sätter mig alltså inte på dem. De tycker att vi kan gå snabbare fram och är oerhört ängsliga för de ekonomiska intressen som försöker försena det hela. Det är detta också jag vill förhindra, vilket Stig Alftin tycks ha förbisett. Det är inte jag som envisas, utan det är vpk som envisas med att föra vidare de förslag som väcks ute i arbetsmiljödebatten. Varje förslag som vi har väckt här i riksdagen har också förts fram i den fackliga debatten. Förslagen omfattas av de fackliga organisationerna. Vi sätter oss alltså inte på dessa. Jag tycker att det i stället är utskottet och riksdagen som i många fall — i asbestfrågan, dieselfrågan och andra frågor — sätter sig på de arbetare som befinner sig i dessa farliga miljöer. De får alltför länge arbeta i dessa miljöer, och de får alltför många skador.